Herr talman! Jag kommer i detta anförande att beröra de av vänsterpartiet kommunisternas motioner som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande nr 40 och näringsutskottets betänkande nr 27. Jag börjar med de motioner som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande nr 40. Det är två, till synes motstridiga, uppfattningar som man måste ta ställning till när man diskuterar användningen av datateknik i samhälleliga sammanhang. För det första är det den välmotiverade rädslan för missbruk av dataregistrens uppgifter om personliga förhållanden, det som vi känner som ett hot mot den personliga integriteten. För det andra är det det vällovliga önskemålet att kunna använda denna oöverträffade teknik till insamling och lagring av fakta och kunskaper, så att vi får en bättre överblick av förhållandena i samhället för att därigenom kunna förändra dem till det bättre. Detta är bakgrunden till den motion från vänsterpartiet kommunisterna som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande nr 40. Det har, som framhålls i motionen, blivit en förvrängning i debatten. Den första av de inledningsvis nämnda uppfattningarna har använts för att förhindra en fortsatt utveckling av datatekniken i samhällets tjänst, dvs. till att motarbeta den andra uppfattningen. Men motsättningen är skenbar; i grunden är båda uppfattningarna väl förenliga. Det är självklart att vi måste ha en kontroll — och en noggrann kontroll — av hur uppgifterna i olika dataregister arkiveras och tillhandahålls. Det finns starka ekonomiska intressen som vill utnyttja materialet i registren i reklamoch försäljningssyfte. Det finns också andra intressen som vill använda uppgifterna vid t.ex. anställning, kreditundersökningar och andra tillfällen då personuppgifter är av intresse. ; Mot dessa olika missbruk har vi fått datalagen, som var ett mycket viktigt och välbehövligt steg för att förhindra ett hämningslöst utnyttjande av de dataregister som efter hand har upprättats. Men den har uppenbarligen inte varit tillräckligt restriktiv. Vi har fått uppleva att det efter lagens tillkomst förekommit att uppgifter från statliga och kommunala register sålts till privata reklamoch affärsföretag. Exemplet Det Bästa — tidskriften med det mest kommersiella och reklaminriktade innehåll man kan tänka sig — är bara ett av flera. Vänsterpartiet kommunisterna kräver en skärpning av datalagen för att det skall bli möjligt att bekämpa kommersiellt och byråkratiskt missbruk av persondata. Det behövs en ökad kontroll av hur dessa uppgifter utnyttjas, inte minst när det gäller näringslivets försök att komma ut med reklam och försäljning. All handel med persondata måste förbjudas. Uttag av persondata ur statliga och kommunala register måste följa noggranna tillämpningsföreskrifter, där det anges vilka data som får lämnas ut. Sålunda skall t.ex. ur riksförsäkringsverkets register data om antal sjukdagar och andra personliga förhållanden endast kunna lämnas ut till medicinsk och socialvårdande personal med tystnadsplikt. För att kunna skärpa kontrollen är det också nödvändigt att datainspektionen får ökade resurser. Detta är den ena sidan av saken. Den andra sidan som vi tar upp i vår motion gäller det positiva och samhällsnyttiga i datateknikens utveckling. Den ger oss möjligheter som tidigare inte har stått oss till buds att systematiskt kartlägga viktiga delar av svensk verklighet som i dag inte är kända. Sådana systematiserade och klarläggande kunskapsmängder blir ibland obehagliga överraskningar för dem som har makten och hellre vill att de verkliga, dåliga förhållandena skall förbli okända. Så var det t.ex. med låginkomstutredningen, som slog sönder myten om det svenska samhället som en felfri byggnad där det bara behövdes några små marginella avputsningar för att allt skulle vara fulländat. Vi vet hur det gick med den. Den drogs in och försvann i kanslihuset. Men vi behöver fler, många fler, sådana avslöjande insamlingar och systematiseringar av uppgifter om hur det svenska folket lever och arbetar. Det är bara verkliga kunskaper om förhållandena som kan ligga till grund för en förbättring. Men här kommer det då in ett motstånd från dem som har ett intresse av att dölja förhållanden som är dåliga för stora grupper. Det ligger inte i arbetsköparnas intresse att få en grundlig kartläggning av dåliga arbetsmiljöer! Det skulle kunna väcka krav på förändringar, och det skulle kosta pengar. Det ligger inte heller i biltillverkarnas och oljebolagens intresse att samhällets verkliga kostnader för bilismen avslöjas. Då skulle kanske kollektiva trafikmedel bli mer attraktiva, och på dem kan man inte tjäna några pengar. Vilka grupper i samhället tjänar mest på inflationen? Tänk om det skulle kartläggas i detalj! Sådana här undersökningar är fullt möjliga att genomföra och göra överskådliga med hjälp av datateknik. Sådan samhällsvetenskaplig forskning har vi ett stort behov av. Men motståndarna till sådana undersökningar använder den rädsla för datatekniken som jag tidigare talade om till att motivera nedskärning av anslag och krav på minskad insamling till statliga och kommunala register. Det är inte i folkflertalets intresse. För en effektiv samhällsplanering och kontroll av de makthavande behöver data om näringsliv och samhälle registreras offentligt i en helt annat omfattning än nu. Här har datalagen haft negativa konsekvenser genom att dess tillkomst har ökat svårigheterna att bedriva samhällsvetenskaplig forskning. De svårigheterna bör undanröjas lika väl som handeln med persondata bör förbjudas. Nu säger utskottet att datalagsutredningen har fått direktiv att gripa sig an med de här uppgifterna. Utredningens resultat skall ju enligt utskottet presenteras i höst i ett första utkast i form av en diskussionspromemoria. Därefter kan det bli aktuellt med ytterligare direktiv, sedan förnyat utredningsarbete osv. Det kan således gå avsevärd tid innan någon ändring kan komma till stånd på grundval av datalagsutredningens arbete. En snabbare förändring är önskvärd. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till motionen 937. Jag övergår därefter till att behandla vpk:s motioner i samband med näringsutskottets betänkande nr 27. Min partikamrat Lars Ove Hagberg i Borlänge har i sitt anförande tidigare i dag då näringsutskottets betänkande nr 26 behandlades berört vissa frågor i detta sammanhang, och jag kan därför fatta mig kort. Vi vet alla att den svenska dataindustrin inte har lyckats med att uppnå och bibehålla en självständig ställning. De multinationella företagen, framför allt från USA med IBM i spetsen, har blivit helt dominerande. Det kunde ha funnits möjligheter till en svensk utveckling på området om en samordning under statlig ledning hade kommit till stånd. De möjligheterna spolierades genom samgående mellan svenska privata maskinproducenter och USA-ägda storföretag. Kvar har blivit halvstatliga utvecklingsföretag, Stansaab och Ellemtel. Vpk anser att en inhemsk produktion är fullt möjlig om statsmakterna tar initiativet till samordning. Ett första steg bör vara ett fullständigt förstatligande av de nämnda bolagen. Det bör sedan följas upp med nationella projekt inom den offentliga sektorn. Finansutskottet har i sitt yttrande i den här frågan framhållit att en sådan samordning och planläggning redan förekommer i statskontorets regi. Utskottet anför vidare att man vid upphandlingsförfarande är skyldig att följa upphandlingskungörelsen, dvs. se till vad som är bäst och billigast för staten. Allt skulle således vara väl beställt — det är bäst att köpa utifrån, och det är ointressant om någon utveckling på det viktiga elektroniska området kommer till stånd i Sverige. Sett från privatkapitalistiska perspektiv är det alldeles säkert riktigt, men det är inte någonting som är bra för Sverige som nation eller för de svenska löntagarna. Dataindustrin är en framtidsindustri, och vi bör inte motståndslöst göra oss beroende av det internationella storkapitalet varken på det här området eller andra. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 938 samt till det yrkande i anslutning till motionen 1976/77:940 av herr Werner m.fl., som utdelats till kammarens ledamöter, nämligen a) uttala sig för ett omedelbart förstatligande av Stansaab Elektronik AB och Ellemtel Utvecklings AB samt b) hos regeringen begära att erforderliga åtgärder för att genomdriva detta snarast vidtages.
Herr talman! De tre utskottsbetänkanden som vi behandlar i denna debatt rör frågor om datateknikens del i samhällsbilden. Det finns några grundläggande synpunkter, som man kan ha som en bas för diskussionen och som är gällande på de tre betänkandena. En sådan viktig synpunkt är hur långt man vill gå då det gäller att skydda den enskilda människans integritet i samband med personregistrering. Eller för att vända på frågeställningen: Hur skall man kunna utnyttja datatekniken för att göra den information som finns lagrad på ADB-medier mera lättillgänglig för allmänheten utan att skyddet för den enskilde försvagas? Och hur kan man klara en större öppenhet och lättillgänglighet beträffande datainformation utan att detta hänsynslöst nyttjas i kommersiella syften? En generell sammanfattning av motionärernas syn på dessa viktiga frågor och av den syn som företräds av mig själv och mitt parti och som kommer till uttryck i utskottens skrivning är att motionärerna inte fäster samma vikt vid skyddet av den enskildes integritet som vi gör. Jag drar denna slutsats av de farhågor som i hög grad speglas i vpkmotionen. I den motionen står det bl.a. att man har farhågor för att rädslan för integritetsriskerna skall nyttjas av reaktionära krafter till en minskad insamling av data till statliga och kommunala register. Motionärerna kräver i stället en ökad satsning på statliga och kommunala system och att dessa sedan skall sammanställas för att tjäna arbetarklassens och folkflertalets intressen. I ett sådant motionskrav speglar sig en samhällsyn som ständigt sätter kollektivet framför individen och som jag anser glömmer bort att kollektivet består av enskilda människor och att deras krav på skydd och frihet är en grundläggande förutsättning för ett harmoniskt och väl fungerande samhälle. I herr Petterssons i Lund motion finns farhågan att datalagskommittén skall koncentrera sig för hårt på integritetsskyddet, så att den allmänna upplysningen och informerande debatten stryps. Jag tycker att hans farhågor är ogrundade och att han med sin motion slår in öppna dörrar. Men innan jag bemöter hans motion mera i detalj vill jag redovisa folkpartiets principiella syn på datateknikens roll i samhället. Folkpartiets företrädare i riksdagen har alltid framhållit att informationsmakten i samhället är en mycket viktig form av makt, en makt som måste fördelas så rättvist som möjligt. Individens eller gruppens rätt att slippa insyn måste vägas mot samhällets eller andra gruppers rätt att veta tillräckligt för att vidta nödvändiga samhällsåtgärder. När det gäller användningen av data i sådana sammanhang har datainspektionen tolkat lagen så, att den som av samhällsvetenskapliga skäl vill forska i människors enskilda förhållanden måste visa dels att ändamålet är godtagbart, dels att försöksobjekten själva inte kan tänkas ha något emot undersökningen. Datainspektionen brukar därvid hänvisa till de etiska koder som samhällsvetare i Sverige och i andra länder själva har ställt upp för sitt handlande. En viktig princip i dessa koder är att man inte skall undersöka människor utan deras eget medgivande. Denna praxis är liksom datainspektionens praxis över huvud taget nu under utredning inom datalagstiftningskommittén, och där kommer man att se efter om och hur denna praxis skall fastslås för framtiden. Sådana data som däremot inte berör människors enskilda förhållanden utan under alla omständigheter är offentliga skall givetvis vara tillgängliga på alla nödvändiga nivåer och på lika basis. I folkpartiets dataprogram har vi understrukit detta, och den tillgång till datamakten genom folkdatacentraler eller liknande som herr Pettersson i Lund motionerar om har funnits med i våra motioner under tidigare år och därigenom lagts till grund för datalagstiftningskommitténs direktiv. Den saken är alltså föremål för parlamentarisk utredning. I sitt anförande tog herr Söderqvist upp ett exempel på en värdefull insamlingsaktion av data då det gällde att påvisa vissa snedförhållanden i samhället. Det var den s.k. låginkomstutredningen. Han påpekade att den utredningen försvann i kanslihuset. I varje fall tyckte vi i folkpartiet inte om att denna utredning försvann. Den borde ha fått all den offentlighet som den förtjänade. Vi beklagar att den fick en sådan här behandling. Efter denna principiella redovisning skall jag ta upp de olika motionsyrkandena. Vid 1975 års riksmöte beslöt riksdagen att en utredning skulle tillsättas för att göra en allmän översyn av datalagen. I direktiven har integritetsskyddet fått en framträdande plats. Det tycker jag är riktigt. Enligt vpk bör datalagen ändras så att all handel med persondata förbjuds. Denna fråga finns med i datalagsutredningens uppdrag. Detta gäller också frågan om personregister inom den vetenskapliga forskningen. Där anser jag att de regler, som folkpartiet företräder och som jag redovisat, bör bli gällande. Utskottet anser att utredningens arbete inte bör föregripas genom ett ställningstagande nu i riksdagen. Därför avstyrks detta yrkande. Beträffande allmänhetens tillgång till dataregister för information och underlag för offentlig debatt delar utskottet i stort de synpunkter som herr Pettersson framfört i sin motion. Vår stillsamma invändning mot motionen är att också detta ingår i datalagsutredningens uppgifter. Herr Petterssons motionskrav att via dataterminal få utnyttja justitiedepartementets informationssystem är också redan på gång, och en utredning inom riksdagen arbetar med den frågan. | Ja, herr talman, jag tror att detta var alla de öppna dörrar som motionskraven i de två första betänkandena har vandrat in och ut genom. Jag vill helt kort än en gång understryka att alla dessa motionskrav är under utredning. Så har vi näringsutskottets betänkande nr 27 med anledning av motioner om dataindustrin. Här finns en motion från vpk med begäran om ett förstatligande av Stansaab Elektronik AB och Ellemtel Utvecklings AB samt en motion, vari föreslås igångsättande av nationella offentliga projekt. Vid 1976 års behandling här i riksdagen av motioner om förstatligande av den svenska dataindustrin avstyrkte utskottet detta med motiveringen att det inte var erforderligt för att samhället skulle få en önskvärd kontroll över utvecklingen på dataområdet. Samma skäl till avslag finns också i dag. Beträffande nationella och offentliga projekt — sådana som redan är startade genom STU och statens industriverk — planeras en utredning av elektronikområdet och elektronikens effekter på övrig verkstadsindustri. STU avser vidare att utarbeta konkreta förslag för samverkan och till stöd för elektronikområdet. Däri ingår den typ av nationella offentliga projekt som vpk efterlyser i sin motion. Det kan också erinras om att en plan finns hos statskontoret för samordning, anskaffning och utnyttjande av datamaskiner inom statsförvaltningen. Denna statskontorets samordning har möjliggjort en god överblick och samordning vid uppköp av datamaskiner och datautrustning. När man då bedömer vad som är billigast och bäst för samhället lägger man naturligtvis in industripolitiska, sysselsättningspolitiska och de andra synpunkter som vägs in i samhällsnyttan. Jag har också tittat på dataindustriutredningen, där herr Pettersson har deltagit. Dataindustriutredningen säger på s. 308 i sitt betänkande att den anser det angeläget att alla samarbetsmöjligheter tillvaratas som kan stärka svensk dataindustris konkurrenskraft. Men utredningen är också medveten om att dataverksamheten i de aktuella företagen ofta är starkt integrerad med annan verksamhet som utredningen inte har anledning att syssla med. Utredningen ansåg att företagen snarast — det här var alltså 1974 — borde ta upp egna förhandlingar om ett samgående. Det' gick inte så bra den gången, men nu skall en ny utredning sätta i gång, och man får väl önska den bättre lycka. Jag har också observerat att Lennart Pettersson i den här utredningen skrev under på att näringspolitiken på dataområdet ”bör utformas inom ramen för en fungerande marknadsekonomi” — det står på s. 309. Sedan avgav herr Pettersson ett särskilt yttrande, där han drev samma linje som socialdemokraterna gör i reservationen 1 till näringsutskottets be tänkande, nämligen att staten bör gå in mera direkt och ta hand om dataindustrin. Detta skulle vara ett villkor för att industrin skulle få ett ordentligt forskningsoch utvecklingsstöd, men ingenting hände den gången. Varför har då inte socialdemokraterna, när de satt i regeringsställning, aktualiserat frågan och lagt fram en proposition? Att vi skall ha en svensk dataindustri motiveras som bekant med att vi måste ha kompetens att bedöma det som vi ändå måste köpa utomlands, och det är betydande komponenter till vår industri.

Sverige har i mycket hög grad riktat in sig på användarvänliga datasystem, och det kommer att accentueras ännu mera tack vare medbestämmandelagen. Vi har chansen att skapa system som också kan bli begärliga utomlands, åtminstone när man där kommer på samma nivå som vi i medbestämmandefrågorna. Ett förstatligande hux flux av industrin skulle inte göra saken bättre. De erfarenheter vi har av detta tidigare har inte varit särskilt uppmuntrande vare sig när det gäller industrins kvalitet, de ekonomiska utfallen eller de anställdas välfärd. Men man får väl hoppas att dataindustrin är mera av en framtidsindustri än vad t.ex. varven och stålet har varit. Slutligen några ord om en samordning av branschen. Överläggningarna om ett långt drivet samarbete mellan Stansaab och Datasaab har en tid legat nere men kommer nu att tas upp i en arbetsgrupp som industriministern tillsatt. I arbetsgruppen ingår företrädare för industrioch budgetdepartementen. Ett nära samråd skall också ske med de anställdas organisationer, och det tycker vi är viktigt. Utskottet anser att de åtgärder som jag nu har redovisat i allt väsentligt motsvarar önskemålen i den socialdemokratiska motionen. Samma sak gäller vad jag tidigare sagt om STU:s och industriverkets aktivitet då det gäller elektronikens påverkan på den elektromekaniska industrin. Herr talman! De åtgärder som påyrkas i reservationerna 1 och 2 vid näringsutskottets betänkande nr 27 är redan vidtagna, och jag yrkar därför avslag på dessa reservationer, likaså på yrkandet om bifall till vpk:s motioner. Slutligen yrkar jag bifall till utskottets förslag i alla tre betänkandena.
Herr talman! Herr Ångström rörde sig över vida fält, inte minst när det gällde integritetsskyddsfrågorna. De är viktiga, men i dagens debatt trodde jag vi var överens om att de ligger under utredning hos datalagstiftningskommittéen. Vi kan alltså enligt min mening ta den debatten på ett senare stadium. Men jag kan försäkra herr Ångström att det inte går någon skiljelinje mellan socialdemokrati och folkparti när det gäller angelägenheten av skydd för den personliga integriteten.

Men låt mig säga beträffande utredningen om de sysselsättningsmässiga effekterna av elektronikutvecklingens inverkan på den elektromekaniska industrin att önskemålen inte alls är tillgodosedda. Den utredningen har inte påbörjats. Utskottsmajoriteten nöjer sig med förklaringen att detta skall tas upp i nästa yrkande om anslag. Det kan, som jag sade i mitt första inlägg, dröja två år innan man kommer i gång med en sådan utredning. Detta kan inte vara rimligt i nuvarande situation. Speciellt är det förvånande att herr Ångström förespråkar en sådan linje mot bakgrund av det talande exempel som LM Ericssons utveckling i Olofström åskådliggör. Jag vill också säga en annan sak beträffande reservationen 1 och vår syn på samordningen av Datasaab och Stansaab. Det är riktigt att vi har närmat oss varandra, herr Ångström, dvs. ni har kommit närmare den socialdemokratiska ståndpunkten att det behövs ett samgående mellan dessa två företag och att en förutsättning för statligt stöd bör vara att man kan klara upp denna situation inom den svenska dataindustrin. Men vi skiljer oss fortfarande. Ni anser det inte naturligt att staten här har ett majoritetsintresse. Det anser vi. Dessutom vill jag be herr Ångström att i egenskap av representant för den nuvarande borgerliga regeringen — i varje fall indirekt — se till att de anställda verkligen får ett inflytande vid förhandlingarna. Nu är det ofta så att de fackliga organisationerna vid Stansaab får tigga och be för att få information. De har ännu inte av industriminister Åsling fått någon som helst information om hur förhandlingarna fortgår. Det tycker jag är parodi på företagsdemokrati, herr Ångström — och det tycker jag också att ni skall tala om för industriminister Åsling.
Herr talman! Jag vill något bemöta vad herr Ångström sade om vår motion, som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande nr 40. Herr Ångström sade att vpk-motionen andas förakt för individen. Då vill jag erinra om vad som står i motionen och om vad jag också framhöll i mitt anförande, nämligen att vi hälsade datalagens tillkomst med stor tillfredsställelse. Som flertalet av svenska folket ansåg vi att den var nödvändig för att få ett skydd för den personliga integriteten och för att förhindra ett hänsynslöst utnyttjande av dataregistren. Man kan sålunda inte tillvita oss för att inte ha slagit vakt om det. Som jag framhöll förra gången jag hade ordet har vi här två saker som står emot varandra. Jag tar exemplet med låginkomstutredningen. Datatekniken ger möjligheter att samla in och lagra information som kan bli obehaglig för de makthavande, både de byråkratiska makthavarna i statsapparaten och de ekonomiska makthavarna i näringslivet. Och därför använder man argumentet att för integritetens skull måste vi se till att det inte lagras för mycket data. Det är där vi sätter in vår kritik. Herr Ångström har ju också gått med på att det var beklagligt att det så att säga inte blev någon fortsättning på låginkomstutredningen, eftersom det är det mest slående exemplet på sådana här företeelser. När det sedan gäller näringsutskottets betänkande nr 27 och dataindustrins förstatligande är det helt klart att det internationella kapitalet har tagit över och mer eller mindre konkurrerat ut de svenska dataföretagen. Det finns, som herr Ångström uttryckte det, bara små nischer kvar. Den möjlighet som där fanns att få en mera bärkraftig inhemsk industri har tappats bort. Och det är att beklaga, eftersom dataindustrin är en framtidsindustri. Den borde man ha varit mera mån om att satsa på för att rädda sysselsättning och andra fördelar för det här landet.

Herr talman! Först några ord till herr Söderqvist. Jag sade faktiskt inte att vpk-motionen visade förakt för individen. Det var inte det uttrycket jag använde. Vad jag sade var att det behövdes en klar avvägning mellan behovet av ett mycket starkt integritetsskydd för individen och det allmänna intresset att kunna nyttja datatekniken i samhällets tjänst. Och där har jag inte funnit samma intresse från vänsterpartiet kommunisternas sida för individens rätt som mitt parti och företrädarna för utskottsmajoriteten har visat. Det framgår också av de formuleringar som finns i vpk-motionen. Sedan vill jag också påpeka för herr Söderqvist att en av de första åtgärder som statsrådet Mundebo vidtog var att lägga fram förslag som försvårade ett hänsynslöst kommersiellt utnyttjande av datauppgifter. Till herr Pettersson i Lund vill jag säga att jag inte vet om det från industridepartementet har utgått några direktiv om ett 50-50-ägande i det berörda fallet. Jag har i varje fall inte kunnat hitta några sådana direktiv. Och jag tror inte heller att man i industridepartementet har en sådan dogmatisk inställning till denna fråga utan att man säkerligen eftersträvar en praktisk lösning. Sedan tycker jag att det är bra att herr Pettersson i Lund finner att vår och socialdemokraternas uppfattning sammanfaller på många punkter. Det borde ha framgått av utskottsarbetet. Då hade de här reservationerna inte behövts. Det var också rätt trevligt att höra herr Pettersson i sitt första anförande fälla yttrandet att det tydligen inte går med motioner, medan det däremot går bra att framlägga förslag i propositioner. I all vänlighet vill jag påpeka för herr Pettersson att jag gärna skriver under på den beskrivningen, för vi har haft en ganska bitter erfarenhet härav under de 44 år som har gått.
Herr talman! Det gladde mig att höra herr Ångström säga att beträffande ägarstrukturen skall inte den borgerliga regeringen, i varje fall inte den borgerliga majoriteten i näringsutskottet, ha någon dogmatisk inställning på den här punkten. Jag tycker att detta är ett fall framåt. Herr Ångström sade också att man eftersträvar praktiska lösningar. Jag skullé vilja tillägga att man också bör eftersträva lösningar som innebär en god omsorg om skattebetalarnas pengar, så att man inte lägger ut i form av rena subventioner vad som i stället kan omvandlas till ett aktiekapital, där pengarna så småningom går tillbaka. Det är dock till sist en utvecklingsbar industri som vi diskuterar här i dag. Sedan vill jag, herr Ångström, än en gång beröra hur de här förhandlingarna bedrivits.

Nu håller tydligen industridepartementet systematiskt Stansaabs personal utanför förhandlingarna, och det upplever jag, som sagt, som en parodi på företagsdemokrati. Det är värre än så, för det kan t.o.m. äventyra den slutliga och framgångsrika lösningen. Behöver herr Ångström ammunition gentemot industriminister Åsling kan jag citera den offentliga information som de fyra fackklubbarna på Stansaab har gått ut med när det gäller de här förhandlingarna. Skrivelsen är daterad den 30 mars. Jag har undersökt om det skett någon ändring under de senaste dagarna, men det har det inte. Alltså gäller följande grundläggande fakta beträffande den bristande insynen: ”1. Information om pågående aktiviteter från ägarnas sida angående en eventuell sammanslagning av Datasaab med STANSAASB är bristfällig. Det är vidare trögt att få utlovad information ——--. Det är av största vikt att vi omedelbart, vid förändrat läge, erhåller information. 2. Vi kräver att en facklig referensgrupp från STANSAAB får deltaga i diskussionerna på Departementet.” Detta är ett krav som man inte borde behöva ställa. ”3. Namnen på den förhandlingsgrupp som finns utsett, Industridepartementet — Saab-Scania, bör översändas med det snaraste.” Inte ens detta har man tydligen fått reda på. Ta med er dessa besked, herr Ångström, till industriministern! Då kan vi kanske få rätsida på de här förhandlingarna.
Herr talman! Det är just därför, herr Ångström, att vi i vpk är måna om den enskilda människans integritet och skydd mot olika maktgruppers påtryckningar och annat i samhället som vi vill använda tekniken för att skapa underlag för att göra det bättre för de enskilda människorna. Detta strider alltså inte alls mot vår önskan att slå vakt om den enskilde individens integritet.
Herr talman! Jag är glad att herr Pettersson i Lund i sin nya replik till mig tog upp förhandlingarna i Stansaab, eftersom jag faktiskt inte hann gå in på den punkten i mitt senaste inlägg. Om herr Pettersson hade lyssnat på mitt anförande, skulle han ha hört att jag vid flera tillfällen poängterade det viktiga i att de anställda fick vara med i dessa förhandlingar. Över huvud taget skall den individ som berörs på det känsliga dataområdet, oavsett om det är som undersökningsobjekt eller som anställd, ha ett medinflytande och en klar möjlighet att säga ifrån beträffande olika undersökningar. När det gäller de anställdas inflytande vid förhandlingarna beträffande Stansaab vill jag klart deklarera, att jag anser att de skall ha den information de behöver, och jag skall gärna framföra detta till industridepartementet. Jag tror att en förklaring till det inträffade möjligen kan vara att det ligger nära till hands att köra i gamla hjulspår i informationsverksamhet och att man i detta fall förmodligen har gjort detta. Jag kommer att framföra till industridepartementet att det kommit klagomål beträffande informationen till de anställda vid Stansaab. Jag hoppas att herr Pettersson är nöjd med det beskedet.

Herr talman! Jag vill i anledning av näringsutskottets betänkande redovisa några principiella synpunkter på de frågeställningar som tas upp i de aktuella motionerna. En av förutsättningarna för den svenska blandekonomins funktionsförmåga är ett decentraliserat näringsliv, där en mångfald stora och små enheter under effektiv konkurrens strävar efter att tillgodose de mångskiftande behoven. Ett mål för näringspolitiken är därför att upprätthålla och stimulera en sådan näringsstruktur. De tendenser till koncentration inom den svenska företagsamheten som gjort sig alltmer gällande under senare tid och som lett till fusioner mellan tidigare självständiga enheter kan visserligen från kortsiktiga, strikt företagsekonomiska synpunkter ofta vara försvarliga. Icke desto mindre kan de på sikt medföra negativa konsekvenser för den svenska företagsamhetens vitalitet, för nyföretagandet och för möjligheterna att beakta viktiga konsumentintressen. Även de anställda måste många gånger uppfatta en fortgående fusionsverksamhet som tvivelaktig. För stora löntagargrupper måste de snabba förändringarna av ägandeförhållanden och andra förhållanden ofta te sig stötande, även om de informerats om förändringarna i god tid. Kraven på förstatligande av elektronikindustrin måste därför avvisas. Flera principiella skäl talar emot sådana åtgärder. Herr Ångström har redan utvecklat synpunkter på detta. Vad som nu sagts hindrar dock inte att man i vissa fall skall kunna samarbeta i avsikt att stärka förutsättningarna för svenskt näringslivs förmåga att hävda sig i den internationella konkurrensen. Det är t.ex. i vårt samlade tekniska kunnande vi bör ha en av våra främsta konkurrensfördelar. Det är mot bakgrund av detta principiella resonemang som man skall bedöma utskottets övervägande i de frågor som tas upp i motionerna. Utskottet har redovisat att ett omfattande utredningsarbete i hithörande frågor nu pågår, varför det inte finns några skäl att vidta ytterligare åtgärder vad gäller samarbetsoch samverkansfrågorna. Jag vill dock tillfoga en mycket angelägen synpunkt.

Jag skulle vidare ha velat utveckla några synpunkter beträffande den enskilde individens integritet, men efter att ha lyssnat på herr Ångström kan jag kort och gott instämma i de värdefulla synpunkter som han anförde i sitt första inlägg. Herr talman! Med den här något kortfattade redovisningen av vår principiella inställning från moderata utgångspunkter ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Eftersom konstitutionsutskottets betänkande nr 40 är med i det paket av utskottsbetänkanden som nu behandlas och eftersom herr Söderqvist yrkat bifall till vpk-motionen ber jag att få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan. Vad gäller de delar av de aktuella motionerna som faller in under konstitutionsutskottets domäner är det nämligen på det sättet att ett utredningsarbete redan pågår. Utredningen kom till i mars 1976 efter en beställning från just konstitutionsutskottet föregående år. Och vi är inom utskottet helt eniga om att det under det pågående utredningsarbetet inte finns någon anledning att biträda något av de motionsyrkanden som nu är aktuella. Vi vill avvakta och se vad utredningen kan komma fram till inom de besvärliga avvägningsområden som det här gäller.

Herr talman! Tidigare i dag hade vi en frågestund, och då fördes ett samtal mellan bostadsministern och vissa ledamöter av kammaren i den fråga vi nu har att diskutera. Vi fick därvid uppleva att bostadsministern klagade över att socialdemokraterna kräver att den nya regeringen skall klara av alla den gamla regeringens försummelser. Sådana påståenden har vi nu hört i över ett halvt år. Så länge har det från statsrådsbänkarna — när det har funnits folk i dem — klagande påståtts att den roll vi spelar är att vi kräver att regeringen skall handla. Men det är väl enkelt att råda bot på det genom att handla. Hur lång tid skall man behöva vänta på att den repliken skall förpassas till något arkiv? 97 Bostadsministern sade att centerpartiet redan förra året väckt förslag i de frågor vi nu har att diskutera. Om dessa förslag hade antagits skulle det enligt bostadsministern ha varit onödigt att diskutera dessa frågor i dag. Då kan man fråga sig varför regeringen inte lagt fram förslag av den karaktär och det innehåll som centerpartiet motionerade om förra året. Det är mer berättigat med självrannsakan än kritik mot oss. Allt det som nu är praktisk politik beträffande energisparåtgärder i byggnader är produkter av den tidigare regeringens handlande. De åtgärder som regeringen nu föreslår och som vi skall diskutera bygger på den gamla regeringens initiativ. Det gäller bestämmelserna för nyproduktionen som i dag är verklighet, det gäller de föreslagna reglerna för de lägenheter som redan bebos, det gäller kommunal energiplanering och frågan om finansiering av fjärrvärmeverk. Jag kan här räkna upp fråga efter fråga. Det vi diskuterar i dag är sådant som den gamla regeringen tagit initiativ till. Förra året föreslog centerpartiet, som bostadsministern sade, ett högre belopp — ”en högre ambitionsnivå”, som man älskar att kalla det på det här området, vad det nu kan betyda; det här med ord är svårt. Det var ett överbud som man var ensam om förra året liksom några gånger tidigare. Det som centerpartiet nu ställer sig bakom i regeringspropositionen innebär inte någon högre ambitionsnivå, om man använder ordet i dess egentliga betydelse. De nu föreslagna höjningarna täcker egentligen bara de justeringar som föranleds av prisförändringar på marknaden. Något annat är det alltså inte fråga om. Det enda egna initiativ som bostadsministern tagit är det som diskuterades under frågestunden, nämligen att man förhindrat att riksdagen nu kan få diskutera de av den gamla regeringen beställda förslagen till regler, normer och åtgärder för det befintliga bostadsbeståndet, vilket är det verkligt energislukande området i landet. Det är det enda initiativ den här mycket livskraftiga regeringen tagit på det här området, som skulle vara så väsentligt för samhället. De som sysslar med riksdagstryck kallar ju regeringens förslag för ”proppar”. Fackmännen på detta område har nu infört ett nytt ord för att beteckna denna proposition. De kallar den inte här propositionen för ”propp” utan för ”flopp”. När man går igenom det här förslaget punkt för punkt finner man att det inte har någon substans i sig. Socialdemokraterna i utskottet har gjort en del ambitiösa försök att komma fram till bättre regler och bättre normer än de som föreslås i den — jag skulle kanske inte säga det — inte särdeles lyckade propositionen. En del justeringar och förbättringar i propositionen har vi gjort tillsammans och i enighet. Det är all right, det är inte första gången vi gör det i civilutskottet, men det var rätt många frågor den här gången. Vi har försökt att på en del områden få till stånd en bättre utveckling. 1974 fick vi energisparkungörelsen som ett provisoriskt arrangemang. Nu har bostadsstyrelsen föreslagit att de lån och bidrag som utgår genom energisparkungörelsen skulle läggas in i den ordinarie bostadsfinansie ringsförordningen. Då skulle låntagare och administratörer få en författning att arbeta med. Det skulle bli mycket enklare och mycket smidigare både för sökanden och administratörerna. Jag skall inte fördjupa mig i detta, även om jag skulle kunna göra det. Jag skulle i så fall slå Georg Danells rekord när det gäller att beskriva byråkrati, krångligheter, mystifikationer och obegripligheter. Han kommer här att få ett underbart material i det nuvarande förslaget när det skall tillämpas i praktiken, med dessa två lånekungörelser, i den utvidgade verksamhet som vi nu måste vara inne i. Bostadsstyrelsen föreslog att allt skulle ingå i bostadsfinansieringsförordningen, och propositionen motiverade det alldeles ypperligt — det finner man om man läser texten. Man väntade sig då att regeringen skulle föreslå en sammanslagning av de här två kungörelserna till en kungörelse. Men nej, det blev inte så! Man har kvar båda. Varför? Ja, det står inte mycket om det i propositionen. Det är svårt att hitta någon förklaring. Vi försökte lura ut anledningen och frågade om den. Vi har haft hearings i utskottet, som det heter på vårt ädla språk. Det enda svar vi fick var att man ville bevara hundraprocentig belåning för alla företagskategorier såsom regeln nu är i energisparkungörelsen. Men den regeln finns ju inte i bostadsfinansieringsförordningen. Där har man olika lånegränser, numera utjämnade på den nya regeringens initiativ och genom riksdagens beslut, men ändå olika lånefinansieringsregler för privata företag i relation exempelvis till allmännyttiga företag. Men energisparkungörelsen gav, som sagt, möjlighet till hundraprocentig belåning för alla. Det var alltså skälet, sade man, till att man måste ha kvar den gamla förordningen. Det är förvånande att man inte kom på den enkla lösning som vi tyckte låg nära till hands, men så älskade regeringen de privata företagen på marknaden att den inte fick i gång någon fantasi i det här fallet. Möjlighet att till hundra procent belåna energispardelen fanns det inte några tekniska hinder mot att baka in i bostadsfinansieringsförordningen. Det är redan på det sättet när det gäller miljölånen, så med litet mera fantasi och mindre prestige och fastlåsning vid reglerna på bostadsmarknaden hade den möjligheten säkerligen öppnats redan för regeringen. Nu fanns den möjligheten i vår partimotion, vi väckte frågan i utskottet och försökte få fram en sådan lösning just för att stimulera till energisparande med åtgärder vid bostadsbyggandet. De energibeslut vi har fattat hittills har oftast inriktats på enkla och snabba åtgärder. Det som vi skall gå vidare med nu kräver säkerligen större ingrepp i husen. Åtgärderna vidtas då oftast i samband med ombyggnadsarbeten, som finansieras med lån enligt bostadsfinansieringsförordningen. Då får man alltså söka lån enligt två förordningar med olika regler och olika innehåll. Det blir besvärligt att hantera och svårt för den sökande — som ju herr Danell ofta bekymrar sig om — att veta på vad sätt han skall söka lån för att få ut den bästa effekten. Jag skulle kunna beskriva det här, men tiden räcker inte till för det. Vår tanke var att man skulle kunna få enkelhet genom att sammanföra reglerna för energisparstödet med bostadsfinansieringsförordningen. Men dogmatiken är väl fastlåst. Vi har inte sådan bundenhet i sättet att se på företag. Vi är mer praktiskt inriktade och tycker att man mycket väl kan tänka sig att de enskilda företag som vill vara med och låna till energisparande åtgärder skall få sådana lån till hundra procent. Det stör inte vår principiella inställning till bostadsfinansieringen i övrigt, och vi tycker därför att man borde ha kunnat lösa den här frågan i samverkan. Men det gick alltså inte — tyvärr. Nu föreligger ett förslag från majoritetens sida som kommer att skapa krångel och som säkerligen kommer att tillföra författningssamlingen ett tiotal fler paragrafer, därför att den vidgade verksamhet som det blir fråga om gör att det blir rätt besvärligt att utforma författningstexten. Jag skulle bli mycket överraskad om man kan klara det med enklare medel än med en fördubbling av det antal paragrafer som i dag finns i energisparlånekungörelsen. En annan finansieringsfråga — jag skall bara uppehålla mig vid dem — gäller fjärrvärmeverken. Industriverket hade på initiativ av den gamla regeringen tagit upp frågan om finansiering av fjärrvärmeverk, något som vi ju alla tycker är angeläget. Vi vet att det är svårt för kommunerna, som oftast är huvudmän för den här verksamheten, att finansiera uppförandet av fjärrvärmeverk. F.n. finns den möjligheten att de bostäder som skall anslutas till fjärrvärmeverket får anslutningsavgiften belånad, men de företag som bygger anläggningen får inte de lånen direkt, utan de skall gå över de bostäder som skall anslutas. Det gäller bara dem som har en lägenhet eller ett byggnadsobjekt för belåning. Men ett fjärrvärmeverk byggs ju alltid för ett större område i en förväntad bebyggelse framöver. Det måste från början dimensioneras för en viss försörjning, och då finns de framtida husen inte ens på papperet utan bara i en plan. Då har man alltså ingen finansiering av den del av fjärrvärmeverket som skall försörja kommande byggnation. Det förslag som verket hade framlagt var att man skulle finansiera fjärrvärmeverken över bostadsfinansieringsförordningen. Det utsattes för mycken kritik. Man sade att ett fjärrvärmeverk inte bara försörjer bostadsområden utan kanske även fabriker, vidare banker, varuhus osv. Man ville då inte finansiera den verksamheten med bostadsfinansieringslån, och det kan man ju förstå. Men då hade det varit enkelt att klyva frågan. Vi har tagit upp den tanken i motionen och sagt att för den del av fjärrvärmeverket som avser att försörja bostäder skall de som har fjärrvärmeverket få låna pengar enligt bostadsfinansieringsförordningen. Då är frågan enkelt och klart löst, gynnsamt för fjärrvärmeverket, gynnsamt för dem som skall disponera det och gynnsamt för energisparandet. Nu föreligger ett förslag där man säger att man har gjort upp med kreditgivaren om en viss form av prioritering. Men den är mycket diffus, och några garantier för att det skall finnas pengar på marknaden kan självfallet inte ges. Vi vet hur svårt det är för kommunerna att över huvud taget få pengar i dag. Därför kan man utgå ifrån att det blir rätt besvärligt för fjärrvärmeverken att klara sig i konkurrensen om de knappa medlen. Det hade varit mycket enklare att få fram just den biten om man hade gått den väg som yrkas i vår motion, som vi har följt upp med en reservation. Jag skall inte gå in på några fer frågor, även om det finns fler reservationer. Andra socialdemokratiska talare kommer upp och berikar debatten. Åtgärderna på detta område var förannonserade som ett stort steg in i ett energisnålare samhälle. Jag tycker det här förslaget innebär på stället marsch. I den mån man rör sig, lunkar man efter de initiativ som den gamla regeringen har tagit. Man har kallt avvisat ett samarbete och samverkan med andra partier i riksdagen för att komma fram till enklare, effektivare, mer stimulerande åtgärder för att klara finansiering och bidragsgivning för den verksamhet vi nu diskuterar. Jag beklagar att det har gått så mycket prestige i den här frågan att vi inte kan handskas med den på sedvanligt sätt som en praktisk politisk fråga. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1-8 i civilutskottets betänkande nr 32.

Herr talman! Herr Bergman började sitt anförande med att tala om att han så ofta blev påmind om att vi haft en socialdemokratisk regering länge. Jag skall inte i mitt inlägg använda det argumentet. Låt mig bara uttrycka mitt medlidande med herr Bergman och andra socialdemokrater för att de — när de nu frustar av iver att verkligen komma i gång och kritisera den nya regeringen — då och då blir påminda om att det inte är så många månader sedan vi hade en socialdemokratisk regering. Herr Bergmans inlägg innehöll mycket av kritik mot centern för att propositionen inte hade en annan utformning än den har. Man satt då och väntade på att få höra vad den socialdemokratiska politiken innehöll, som skulle vara uttryck för en högre ambitionsnivå, som det uttrycktes: mera pengar, mera åtgärder som skulle vara berättigade till stöd och bidrag i energibesparande syfte. Men det fanns det ingenting av i den socialdemokratiska motionen, och inte heller i de socialdemokratiska reservationerna. Propositionen 1976/77:107 föreslår åtgärder för hushållning med energi i byggnader. Förslagen i propositionen skall ses som ett led i regeringens strävan att åstadkomma förändring av vår energipolitik, framför allt genom att vi satsar på ett effektivare utnyttjande av energin — i detta fall av den energi som används för bostadsuppvärmning. Den nya energipolitiken inriktas alltså framför allt på sparsamhet med energin och på utveckling av alternativa energikällor. Målet på längre sikt är att försöka minska ökningstakten när det gäller energikonsumtionen och att på ännu längre sikt komma fram till att vi inte alls ökar energikonsumtionen. För detta behövs mer långsiktiga åtgärder, som riks dagen i annat sammanhang kommer att få ta ställning till. Jag tänker därför nu inte alls gå in på de åtgärderna. Underlag för dessa politiska beslut skall vi få fram genom energikommissionens arbete. Men vi behöver också åtgärder på kort sikt, åtgärder som var för sig kan tyckas vara små men som tillsammantagna kommer att ge goda effekter på energiförbrukningen. De förslag till åtgärder när det gäller bostadsuppvärmningen som nu läggs fram är exempel på sådana åtgärder. Regeringen föreslår stöd i form av lån och bidrag till energibesparingsåtgärder i lokaloch bostadsbeståndet, åtgärder som isolering, förbättring av reglageutrustning osv. Man föreslår vidare stöd och lån till utvecklingsoch experimentverksamhet samt till experimentbyggande. Dessutom föreslås en omfattande information för att man verkligen skall få fastighetsägare och alla andra samhällsmedborgare intresserade av denna verksamhet, så att det blir ett omfattande utnyttjande av de möjligheter som statsmakterna ställer till förfogande. Detta är ett viktigt område, eftersom 40 26 av den energi som går åt till hushåll, handel, förvaltning och jordbruk används för bostadsuppvärmning. För att få till stånd en ökad satsning på energibesparande åtgärder föreslås i propositionen en höjning av bidraget med 50 96, dvs. en höjning av bidragsbeloppet från 2000 till 3 000 kr. per lägenhet. Man föreslår att 100-procentiga bidragsmöjligheter ges till alla kategorier av låntagare. Det föreslås räntebidragsmöjligheter. Amorteringstiden för lån kan komma att uppgå till 20 år. Lokaler och bostadsområden kan erhålla energisparstöd, osv. Civilutskottet har i sin behandling av propositionen ställt sig bakom de förslag som jag nu har räknat upp. Dessutom har vi understrukit ytterligare några punkter. Jag vill här nämna t.ex. frågan om ny teknik. I detta avsnitt har det väckts motioner, bl.a. en motion av Karl-Eric Norrby och Karl Erik Olsson. I denna motion framhålls angelägenheten av att man är öppen för de möjligheter till energibesparande åtgärder som en ny teknik i fortsättningen kan ge. Vi har ansett det angeläget understryka att detta följs upp i tillämpningsföreskrifter från regering och ämbetsverk. När det gäller samlingslokalerna beslutar regeringen om höjning av bidragsbeloppet till 300 000 kr. Ett motsvarande förslag framläggs när det gäller primärkommunala och landstingskommunala byggnader. Utskottet ställer sig bakom detta förslag och framhåller dessutom att regeringen i fortsättningen bör kunna fatta beslut om de högsta bidragsgrundande beloppen även när det gäller de primärkommunala och landstingskommunala fastigheterna. Utskottet föreslår dessutom att kommunalförbund och försäkringskassor skall inräknas i de fastighetsägarkategorier som kan få lån och bidrag för energibesparande åtgärder. Experimentbyggandet är oerhört betydelsefullt för energispararbetet. Det gäller att testa de nya idéer som kommer fram för att undersöka om de är praktiskt användbara. Därför föreslås i propositionen att 22 milj.kr. för nästa budgetår skall ställas till förfogande för detta ändamål. Det framhålls att det när byggforskningsrådets treårsplan framläggs i september 1977 finns möjligheter till ett mer preciserat förslag. Det föreslås att ramarna för de två nästkommande budgetåren fastställs till 20 milj.kr. De socialdemokratiska reservanterna föreslår att anslaget skall sänkas med 5 milj.kr. Man vill visserligen använda en del av pengarna på ett annat område, men jag tycker inte att det vittnar om att man är så särskilt angelägen om att stödja den viktiga del av energibesparingsverksamheten som ligger i att försöka utveckla ny teknik. Tvärtom förs ett litet kvirrigt resonemang om att riksdagen inte skall godkänna sättet att beräkna anslagsbehovet. Det anslag man begär skall precis motsvaras av de ansökningar man vill bifalla. Här måste noteras att regeringen och utskottsmajoriteten har en annan ambition än de socialdemokratiska reservanterna. När det gäller fjärrvärmen, som kan vara ett viktigt led i ett bättre utnyttjande av energin, anmäls förbättringar av finansieringsmöjligheterna genom längre amorteringstider och viss amorteringsfrihet under de första åren av lånets löptid. Utskottet har ansett att man bör stanna för de förslag som regeringen här kommer med och inte gå vidare med de förslag som socialdemokraterna motionsvis har framfört. Liksom så många gånger förr är vi då inne på frågor av kreditpolitisk karaktär. Herr Bergman vet att vi många gånger har behandlat frågor med anknytning till bostadsfinansieringen och att vi då inte funnit skäl att låta nya ändamål komma in på den prioriterade lånemarknaden. Eftersom kapitalmarknadsutredningens förslag väntas komma under 1977, har utskottet inte funnit någon anledning att nu utvidga området på det sätt som reservanterna föreslår. Jag vill dock notera att regeringen anför att den mycket noga kommer att följa utvecklingen av den nu utverkade finansieringsmöjligheten. Sedan gällde det enligt vilken författningsteknisk metod man skall hantera låneoch bidragsgivningen. Herr Bergman uppehöll sig vid detta under större delen av sitt anförande. Han tyckte det var beklagligt att man inte hade valt att föra över alla bestämmelser till bostadsfinansieringsförordningen. Vi har vid vår bedömning inom utskottet kommit fram till att såväl majoriteten som reservanterna egentligen önskar en samordnad ärendebehandling. Det finns komplikationer i båda systemen, både i det som socialdemokraterna förordar och i det som propositionen innehåller och som majoriteten har anslutit sig till. Det skall bli en administrativt sammanhållen behandling, utförd av bostadslånemyndigheten, liksom ett samordnat ansökningsförfarande för låntagarna. Civilutskottet har påpekat vissa saker, t.ex. att besvärsreglerna ändras så att regeringen blir sista besvärsinstans i dessa ärenden. Vi understryker också att regeringen har att meddela de ytterligare föreskrifter som kan erfordras för att få systemet att fungera smidigt. Därför tror jag att reservanternas farhågor inte är berättigade. Sedan gäller det ambitionen uttryckt i pengar. Totalt ställs 500 milj.kr. till förfogande. Socialdemokraterna vill göra gällande att det inte innebär något förändring av ambitionsnivån. Den är ungefär densamma som den nivå den gamla regeringen arbetade efter. Den senaste budgeten, alltså den vi nu arbetar efter, innehåller ett anslag på detta område på totalt 326 milj.kr. En uppräkning har alltså skett med ungefär 175 milj.kr. Dessutom föreslår civilutskottet att det som blir kvar av anslaget för innevarande budgetår skall av de lånebeviljande myndigheterna få tas i anspråk under nästkommande budgetår. Det betyder att vi kommer att arbeta med ett belopp som ligger betydligt över 500 milj.kr. Det är därför en ökning av anslagen med över 50 96. Sedan är det ju angeläget att framhålla det som står i propositionen, nämligen att medel kommer att ställas till förfogande så att det blir möjligt att genomföra energibesparingsarbetet så långt som tekniska möjligheter och ekonomiska resurser förslår. Det är ju detsamma som att uttala att man kan återkomma när det gäller medel till denna verksamhet. Jag vill notera, som jag gjorde inledningsvis, att det fanns inget förslag från de socialdemokratiska reservanterna om i praktiken utökad verksamhet. Det föreslås inte mera pengar till ändamålet.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
Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Mattsson säger att vi inte har begärt mer pengar. Vi tycker att det räcker. Vi tyckte att det räckte förra året också, och vi tycker att det förslag som vi nu har står i god samklang med förra årets anslagsramar. Det har vi utvecklat i motionen, och utskottsmajoriteten har inte försökt att vederlägga det. Hade vi fört fram ett svagt material så hade vi säkerligen fått en avhyvling i utskottets yttrande, men det har vi alltså inte fått. Jag tog det som ett tecken på att det här var saker som vi egentligen var överens om, fast ni inte kan uttrycka det så klart som vi kan göra. Orsaken till att jag för fram kritik är ju att centerpartiet har varit så kolossalt kritiskt på den här punkten mot alla andra partier och velat slå sig för sitt bröst, höll jag på att säga, men det kanske man inte bör säga med tanke på könstillhörigheten hos den som främst varit förespråkare för centerpartiets uppfattning i den här frågan. Centern har ju sagt sig vara det parti som vill satsa mest, men när man får möjlighet att satsa anslår man inga pengar utöver det som krävs för mindre justeringar och för prisförändringarna, som är mycket kraftiga på det här området. Det vill jag klart säga ut. Att vi vill ge 5 miljoner mindre till experimentbyggen har sin enkla förklaring. Vi trodde att 22 miljoner var ett väl uträknat belopp, men när vi skrev vår motion hade vi inte fått veta om detta motsvarade ärenden som förelåg till avgörande. Vid den utfrågning som sedan skedde fick vi klart för oss att det finns inte projekt som svarar mot de 22 miljonerna, vilket vi ju förletts att tro. Skall alla 22 miljonerna tas i anspråk måste projekten finnas så att säga i sinnevärlden, för det tar rätt avsevärd tid att få fram ett ärende så långt att medel kan tas i anspråk av anslaget för nästa budgetår. Byggnadsverksamhet, speciellt om den skall vara experimentbetonad, sätts inte i gång över en natt. Även om idéerna kommer snabbt så tar det sin tid att utforma dem. Därför tyckte vi att det fanns anledning att minska beloppet med 5 miljoner. Ingen kunde ju säga att projekten stod vid dörren och pockade på att bli insläppta. Det har talats om ambitionsnivå, och det låter väldigt vackert. Men när denna nivå inte svarar mot verkligheten så är det bara fråga om festtal, ingenting annat. Vi tyckte att det var viktigare att informationsverksamheten, som är mycket krävande, fick större resurser och att de som svarar för den fick besked nu om de medel de kan förfoga över. Vi ansåg det alltså inte nödvändigt att anslå mera pengar totalt sett utan att det i stället kunde göras en omdisposition.
Herr talman! När det gäller anslagen konstaterar jag att den tidigare regeringen anvisade 326 miljoner men att den verksamhet som bedrivits inte har förbrukat de anslag som stått till förfogande. Nu föreslår den nya regeringen ett flertal olika åtgärder som kan komma in under låneoch bidragsbestämmelserna. På det sättet räknar vi med att verksamheten skall få större omfattning, och vi räknar också upp anslagen. Som jag sade i mitt första inlägg, finns det dessutom möjlighet att späda på anslagen ytterligare genom den utfästelse som görs i propositionen. Jag går inte in på informationsverksamheten, eftersom andra kommer att ta upp den diskussionen. Låt mig beträffande experiment säga att den redovisning som lämnades av herr Bergman i och för sig är riktig.

Man måste utforma det på ett sådant sätt att man har utrymme för ett aktivt engagemang för att få fram den här typen av verksamhet som kan ge oss goda erfarenheter, vilka vi kan använda i energibesparingsarbetet i framtiden.
Herr talman! Jag skall inte använda kammarens tid till att gå in på de olika beloppen. Det hela finns beskrivet i partimotionen, i reservationen och i utskottsbetänkandet, och jag hänvisar ledamöterna till att titta där, så kan de se att det reellt inte är någon högre nivå på det nya budgetförslaget än på det som gäller för innevarande år. Beträffande ansökningar till experimentbyggen har jag aldrig sagt eller drömt om att det skulle finnas färdiga ansökningar. Men det måste finnas idéer i sinnevärlden, kända av någon som varit med och utformat för slaget. Sådana finns det inte. Vi hade hearings i utskottet. De som svarade för beloppet 22 milj.kr. kunde inte ge något som helst underlag, inte ens i form av idéer och uppslag. Men vi vet att folkbildningsorganisationerna pockar på pengar i departementet för att göra i ordning kursmaterial och informationsmaterial för den studieverksamhet man vill ha i gång under kommande säsong. Den verksamheten är ju viktig för oss alla, men organisationerna har små medel till förfogande. Hittills har de bara fått besked om bidrag som ligger så lågt att de tillsammans totalt inte får mer än vad bara ett av studieförbunden fick förra gången. Då har man ändå inte tagit hänsyn till penningvärdeförändringen sedan 1974. Där behövs pengarna bättre än till det oredovisade behovet bakom experimentbyggena.
Herr talman! Jag tror inte att det är något problem med de 22 miljonerna. På de allra flesta områden som gäller forskning och utveckling är det tvärtom så att anspråken och ansökningarna om bidrag som regel vida överstiger vad myndigheterna har möjligheter att bevilja. När det gäller ambitionsnivån mätt i pengar vill herr Bergman inte godkänna att det är någon skillnad på 326 miljoner och 500 miljoner. Han måtte ha en särskilt snabb inflationstakt. Utöver den skillnad på omkring 175 miljoner som finns har utskottet lagt till den reservation som kan väntas på anslaget innevarande budgetår, i storleksordningen 25-50 milj.kr. Därtill kommer utfästelser om ytterligare anslag. Att det inte skulle vara någon skillnad i ambition i praktiken, uttryckt i miljoner, är någonting som herr Bergman bara försöker tro på genom att gång på gång upprepa det.

Herr talman! Den proposition som vi i dag behandlar sägs utgöra ett led i det sparprogram varigenom centern skulle uppfylla de löften man givit till väljarna om att kunna genomföra ett mer ambitiöst sparprogram och att göra detta mer effektivt än någon annan. Låt mig då börja med att erinra om vad bostadsministern här säger i propositionen om just den saken. Propositionen inleds med följande ord: ”I propositionen läggs fram förslag som syftar till att förbättra hushållningen med energi i byggnader m.m. Det är angeläget att kraftfulla åtgärder vidtas för att ytterligare höja ambitionsnivån i energisparandet. De förslag som läggs fram utgör på olika sätt åtgärder för att öka energisparandet.” Längre fram fortsätter bostadsministern: ”Det av riksdagen år 1975 fattade energipolitiska beslutet innebär att tillväxten av energikonsumtionen om möjligt skall begränsas till 2 96 per år fram till år 1985. Det är emellertid mycket angeläget att åstadkomma besparingar utöver vad detta beslut anger. Det krävs både en förstärkning av redan vidtagna åtgärder och en komplettering med nya åtgärder. Vad gäller nya åtgärder för energihushållning i byggnader har undersökningar bedrivits inom planverket, vars preliminära rapport f.n. är föremål för remissbehandling.” Sedan hänvisar bostadsministern till att hon snarast möjligt skall återkomma med förslag på grundval av rapporten. Det är, herr talman, mot den här bakgrunden viktigt att granska om propositionen verkligen motsvarar den pretentiösa beskrivning man ger av den och de förväntningar som sådana uttalanden naturligtvis väcker bland människorna. Det har andra redan gjort, och fler kommer också att göra det liksom jag återkommer till det senare i den här debatten. Men jag kan inte, herr talman, underlåta att i det här inlägget också sätta in den proposition som vi nu behandlar i sitt större energipolitiska sammanhang, såsom vi har gjort i vår motion och i det särskilda yttrande som är fogat till utskottets betänkande 1976/77:32. Energifrågan är med rätta en fråga som dominerar den politiska debatten, både på grund av sitt faktiska sakinnehåll och på grund av den roll som den kommit att spela i svensk politik. Tillgång till energi och behovet av energi kan sägas vara det moderna industrisamhällets både styrka och svaghet. Styrkan ligger ju i att tillgång till energi är en förutsättning för välfärden, för utvecklingen, för att vi skall kunna förbättra människors levnadsvillkor. Den framtidstro som är kopplad till de möjligheter som energin ger har funnits i vårt samhälle ända sedan industrialismens genombrott, och den finns i dagens u-länder. Och jag tror att det vore djupt orätt om vi skulle karakterisera den framtidstron som bara materialism och prylraseri. Å andra sidan finns också en svaghet hos det moderna industrisamhället i det att våra möjligheter att i dag få den energi som vi så väl behöver är begränsade. Att de system varigenom de flesta industrisamhällen i dag försörjs med den energi de behöver på många sätt har stora svagheter, som innebär stora risker från säkerhetssynpunkt, för de framtida resurstillgångarna i världen och för det nationella oberoendet. Det är inte underligt att energifrågan har fungerat som en väckarklocka och fått människor att förstå att vi behöver en bättre hushållning med världens resurser.

Sverige var det första land i världen som lade fast ett sådant program. Det skedde på initiativ av den socialdemokratiska regeringen efter en mycket ingående medborgardebatt, och vi var långt före alla andra industriländer. Det beslut som vi fattade 1975 var ett mycket viktigt beslut, ett avgörande beslut. Det var naturligtvis å andra sidan inte invändningsfritt. Inget energipolitiskt beslut kan — i den situation som världen i dag befinner sig i — omedelbart försätta oss i ett idealtillstånd. Ty så är ju inte situationen! Det var heller inte det enda, det unika eller det slutgiltiga beslut som vi har att fatta. Men det var startpunkten till den serie av beslut som successivt skall ge oss en bättre situation! Det var ett strategiskt program för hur energiförsörjningen, omgärdad av för världen unikt stränga säkerhetskrav, skall kunna klaras, samtidigt som vi medvetet arbetar oss fram till större handlingsfrihet, ökat nationellt oberoende och nya och bättre lösningar på dessa svåra frågor. Det var därför som vi, i samband med det beslutet, satte i gång en rad utredningar och forskningsprogram för att få ökade kunskaper och säkrare och effektivare metoder att använda både de nu kända och de s.k. alternativa energikällorna. Det var också därför som sparandet av energi intog en central plats i det programmet. Vi fastlade då ett mera ambitiöst sparprogram än något annat land. Vi satsade, som jag framhöll i debatten förut i dag, mycket på sparprogrammet så länge som vi hade möjligheter att göra det — när vi hade regeringsmakten. Vi har också fått en redovisning såväl i propositionen som i utskottsbetänkandet om vilka betydande insatser det faktiskt har varit fråga om. Det var naturligtvis också mot den bakgrunden vi uppdrog åt planverket att genomföra den undersökning som skulle kunna ge oss en grund att stå på när det gällde att gå vidare i sparprogrammet. Då kan man fråga sig hur centern och den nuvarande regeringen. — efter att de i valrörelsen framställt oss som energislösare, slarviga kärnkraftsentusiaster och sig själva som så oerhört ansvarsfulla — nu har agerat. Jo, man går ut och utnyttjar människors oro på ett ansvarslöst sätt för att vinna röster, förespeglar dem att man sitter inne med lösningar på svåra problem som man faktiskt i verkligheten inte har. Moderaterna och folkpartisterna, som ju har en helt annan uppfattning i energifrågan än vad centern har, teg då tyst, eftersom de var så angelägna om att med den här frågan vinna valet — för helt andra syften. Och så vinner man valet! Och man sitter vid makten och har möjlighet att genomföra ett program som skall motsvara de förväntningar som man har väckt. Vad händer? Jo, vi får inga konkreta förslag, men däremot en rad ”paradnummer” för att utåt hålla masken. Vi får en regering som är splittrad och handlingsförlamad i den här frågan och därför griper till en förhalningstaktik för att slippa fatta beslut! Man satsar visserligen miljarder på energifrågan, men inte på konstruktiva åtgärder utan för att man skall få mera tid på sig att slippa ta ställning i dessa besvärliga frågor. Och vad blir effekten av det? Jo, effekterna blir naturligtvis mycket farliga i olika avseenden. Människor förlorar tron på demokratin och på möjligheten att påverka framtiden. Vi hindras från att arbeta på ett konstruktivt sätt för att lösa de svåra problem det här är fråga om, att lägga fram en långsiktig plan. För varje månad och för varje år som går utan konstruktivt arbete ökar ju riskerna för framtiden och vår handlingsfrihet minskar. I Svenska Dagbladet för i går finns det en stor artikel på just detta tema. Den inleds med orden: ”Statsmakternas beslutsförlamning i energiförsörjningsfrågan leder till minskad handlingsfrihet, oljeberoende och årligen återkommande svåra kriser under 80-talet.” Tiden medger inte att jag går närmare in på den mycket omfattande argumentation som finns där, men det är en artikel som jag vill anbefalla till läsning. Det skulle kanske kunna medverka till att statsråden begriper att de nu måste börja arbeta med dessa frågor i stället för att hålla tal. Den proposition som vi i dag behandlar är också den ett exempel på hur man bedriver ett politiskt taktikspel men i själva verket inte arbetar på ett seriöst sätt med energifrågorna. Som Per Bergman redan framhållit innebär propositionen inte något resurstillskott, och ännu mindre innebär den en sådan höjning av ambitionsnivån som statsrådet så stolt talar om i propositionen. Vidare lanserar den ett mycket krångligt system som gör det svårt för enskilda människor att utnyttja det föreslagna stödet. Arbetarbladet för den 15 april 1977 innehöll en artikel under rubriken: ”Regeringen stoppar upp energisparandet.” Det är inte någon ledare, och det ligger ingen partipolitisk propaganda till grund för rubriken. Det är i stället länsbostadsdirektören i Gävleborgs län som talar om att regeringens politik på energisparområdet har lett till att de åtgärder som tidigare var i gång för att spara energi i bostäderna genom olika förbättringsoch ombyggnadsarbeten nu har stoppats upp. Varför? Jo, därför att i slutet av mars fick länsbostadsnämnden en cirkulärskrivelse från byggnadsstyrelsen där det klargjordes att man skall stoppa denna verksamhet till dess propositionen om nya riktlinjer på området har behandlats i riksdagen. Därtill kommer, säger länsbostadsdirektören, att det nya systemet är så krångligt att ingen kommer att kunna begripa sig på det. I varje fall kommer det att leda till stora förseningar. Mot den bakgrunden är det ju inte så konstigt om det uppstår reservationer på de anslag som står till förfogande för i år. Och det förhållandet att de medlen skall få utnyttjas nästa år är minst av allt ett resurstillskott. Snarare är det ett sätt att något minska effekten av de förseningar som har skett på grund av regeringens handlande. I dag har vi fått veta att den proposition om ytterligare energisparande åtgärder som tidigare utlovats inte kommer att läggas fram. Och statsrådet har i det sammanhanget sagt något som har uppfyllt oss med förvåning och gjort oss mycket upprörda, nämligen att det är inte hennes sak att svara på hur detta påverkar energibalansen. Det är någon annans ansvar. Men för det första är det ju så att ansvaret för energisparandet i bostäder formellt ligger hos bostadsministern. Och för det andra kan jag inte begripa hur någon centerpartist — allra minst en centerpartist som sitter i regeringen — kan undandra sig det moraliska ansvaret i dessa frågor. Det är för oss fullkomligt obegripligt! Vi har fört en diskussion om vad ambitionsnivå egentligen betyder i de här sammanhangen och vari skillnaderna i ambitionsnivå mellan oss består. Låt mig då säga, herr talman, att en hög ambitionsnivå på detta område självfallet innebär att tillföra de resurser till energisektorn som behövs för ett effektivt sparande. Men det innebär också att dagligen arbeta med dessa frågor. Det innebär att lägga fram konkreta förslag. Det innebär att se till att vi får en långsiktig planering. Det innebär förmåga att fatta beslut och att skaffa ökade kunskaper för framtiden. Kort sagt, det innebär att regera! Likaså innebär det att man skall fungera som en folkrörelse och föra en bred debatt med landets medborgare i dessa frågor. Och det skall vara en debatt som inte är underbyggd med allmänna deklarationer och vulgärpropaganda, som gör att människorna tappar tron på framtiden, utan en debatt som bygger på kunskaper, ärliga besked och tro på att vi kan påverka framtiden med egna insatser. Det är på det sättet som vi, herr talman, tänker fortsätta att arbeta med de här frågorna.

Herr talman! Jag skall vid det här tillfället inte ingå i polemik mot Birgitta Dahl med anledning av hennes brandtal. Det blir väl senare tillfälle för andra talare att göra detta. Hushållning med energi är någonting som alla i dag bedömer som oerhört viktigt. Det har skett en betydande omsvängning sedan folkpartiet och Gunnar Helén sommaren 1973 presenterade en ny energipolitik, byggd på hushållning med energi, effektivare styrning och satsning på alternativa energikällor. Även om alla nu är ense om betydelsen av att spara energi, är de praktiska resultaten alltjämt ganska begränsade. Det är nödvändigt att med olika åtgärder stimulera till fortsatta insatser för att spara energi. Folkpartiet har också i de senaste årens riksdagsmotioner hävdat att just hushållning med energi måste bli en huvudpunkt. Eftersom uppvärmningen av bostäder och lokaler tar i anspråk bortåt hälften av våra energiresurser, är det naturligt att sparinsatserna i betydande grad inriktas på detta område. Den proposition som ligger till grund för det utskottsbetänkande som vi nu behandlar möjliggör en utbyggnad av det energisparstöd till bostäder och lokaler som infördes av riksdagen 1974. Men det har skett en höjning av ambitionsnivån. Jag tillåter mig att säga detta, även om det i de föregående debatterna diskuterats huruvida det förhåller sig så. Ostridigt är emellertid att den penningsumma som ställs till förfogande har höjts. Rimligtvis bör man då också kunna räkna med att det skall gå att åstadkomma fler energisparåtgärder. På en del områden har det också blivit utvidgningar, och dessutom företas vissa ändringar av den administrativa handläggningen. Det är klart att det här förslaget inte innebär något särskilt stort steg i fråga om hushållning med energi i bostäder. Bostadsministern har ju också meddelat att ytterligare en proposition om åtgärder för energibesparingar i befintlig bebyggelse kan väntas, sedan en aktuell rapport från planverket remissbehandlats. Skall vi i någon högre grad minska energiåtgången i våra bostäder, krävs det förmodligen ett tålmodigt och kontinuerligt arbete för sådana åtgärder på alla plan och oberoende av vilken regering vi har. Jag har därför ingen förståelse för de försök att bagatellisera propositionens förslag som återfinns i det särskilda yttrandet från de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet. Det finns i det här betänkandet en rad frågor som föranlett socialdemokratiska reservationer. Herr Mattsson har som talesman för utskottsmajoriteten tagit upp en del av dessa invändningar. Jag skall här nöja mig med att göra några kommentarer i anslutning till de åtgärder i förslaget som speciellt berör kommunerna. Det är onekligen så att kommunernas agerande i dessa frågor har en icke oväsentlig betydelse för den kommunala ekonomin. Kommunerna kan dessutom som föregångare ha en mönsterbildande effekt och utgöra en god illustration i den information som förutsättes för att man skall få fart på energisparandet. Den höjning av maximigränsen för bidrag till 300 000 kr. för kommunala lokaler och byggnader som nu genomförs bör innebära att även till beloppet ganska betydande projekt exempelvis inom det kommunala fastighetsbeståndet kan ges en förhållandevis hög prioritet. En utomordentligt viktig uppgift för kommunerna är att bedriva en väl utbyggd informationsoch rådgivningsverksamhet till allmänheten beträffande energisparmöjligheterna. Eftersom denna verksamhet kommer att ställa ökade krav på kommunerna har bostadsministern föreslagit att 15 milj.kr. skall ställas till regeringens förfogande för att användas nied det huvudsakliga syftet att kommunernas insatser med rådgivning snabbt skall ökas. Reservanterna på den socialdemokratiska sidan menar att förslaget är dåligt underbyggt och yrkar avslag på det. För min del vill jag säga, att jag tycker att det är riktigt att man snabbt ökar insatserna beträffande information och rådgivning ute i kommunerna. Om det skall kunna ske redan under innevarande år är det nog nödvändigt med särskilda statliga bidrag till kommunerna. Den budget som de flesta kommuner lever efter i år har knappast några extra marginaler för nya insatser på det här området. Genom den nu föreslagna medelsanvisningen kan pengar i begränsad omfattning ställas till kommunernas förfogande. Av utskottsskrivningen framgår att regeringen vid fördelningen av anslaget har att beakta både stödets avsedda effekter och rättvisekravet mellan olika kommuner. På längre sikt bör ett eventuellt fortsatt statligt stöd ges i andra former. Det skall kanske inte ens vara öronmärkta pengar i det här fallet. En annan fråga som förutsätter kommunal medverkan är utbildningen av kommunala förtroendevalda och vissa anställda i kommunen. Jag tror att det råder allmän enighet om att de som skall förmedla information och kunskap till allmänheten och ge råd till denna behöver en ingående utbildning i dessa frågor. Propositionens förslag att Kommunförbundet skall genomföra en sådan utbildning under medverkan av planverket och SIFU godtas av hela utskottet när det gäller de anställda, medan reservanterna vill lägga denna utbildning på de politiska partierna och studieförbunden när det gäller de förtroendevalda. Den här reservationen har jag verkligen svårt att förstå. Kommunförbundets utbildningsverksamhet för förtroendemän är I väl etablerad och uppskattad sedan många år. Under det sista året har partierna också kommit överens om att vid förtroendemannakurser avsätta tid för partierna, så att de för de egna medlemmarna kan ge en partiideologisk komplettering av kursinnehållet. Så kan det naturligtvis gå till även med denna kursverksamhet. Jag vill slutligen, herr talman, ta upp frågan om finansiering av fjärrvärmeanläggningar. Det finns i dag ett starkt intresse av att bygga ut fjärrvärmenäten, både från energisparsynpunkt och för att förbättra mil jön. Att bygga ut fjärrvärmenätet är emellertid dyrt, och kommunerna tvingas ofta avstå, dels därför att mer prioriterade investeringar inom andra områden ges företräde, dels därför att de lån man eventuellt kunnat ta upp skulle få en alldeles för kort löptid — i allmänhet högst 15 år. De utfästelser om att lösa finansieringsproblemet för fjärrvärmeanläggningar genom lån med längre löptider — 20-25 år anges som normal lånetid — som nu redovisas innebär en betydande lättnad för många kommuner och kan bidra till att den önskvärda utbyggnaden av fjärrvärmenätet kan ske i snabbare takt. Även om reservanternas förslag om att betrakta hela fjärrvärmeutbyggnaden från lånesynpunkt som en bostadskomplettering är tilltalande, tror jag att det finns anledning att avvakta kapitalmarknadsutredningens förslag innan man vidgar den prioriterade bostadslånesektorn. Avslutningsvis vill jag, herr talman, yrka bifall till civilutskottets hemställan i betänkandet 1976/77:32 och avslag på de reservationer som är fogade till detsamma.

Herr talman! Låt mig inleda med att sätta in den här propositionen i sitt sammanhang med regeringens energipolitik. ”Regeringen avser att presentera program för effektivare energianvändning främst i bostadsoch lokaluppvärmning samt i industriprocesser. En plan skall upprättas för utbyggnad av kraftvärmeverk. Särskilda finansiella förutsättningar skall skapas för en snabb utbyggnad av industriellt mottryck och utnyttjande av spillvärme. Energiforskningen skall i ökad utsträckning inriktas på att utveckla teknik för användning av förnyelsebara energikällor, såsom solenergi, vindkraft och jordvärme.” Regeringen har tillsatt en energikommission. Den har till uppgift att mer långsiktigt och övergripande överväga frågor angående både energiproduktion och energikonsumtion samt olika alternativa energibalanser. I direktiven sägs emellertid också att det är angeläget att pågående utredningsoch förslagsverksamhet fortgår och att förslag läggs fram successivt i all den utsträckning som är möjligt, utan att energikommissionens överväganden avvaktas. Den nu liggande propositionen är ett exempel på hur regeringen följer upp detta uttalande. Industridepartementets förslag till lag om kommunal energiplanering är ett annat exempel. Den proposition som bostadsdepartementet kommer att lägga fram till hösten är ett tredje exempel. Beträffande den proposition som jag räknar med att föreslå regeringen att lägga fram till hösten vill jag här nämna följande: Planverket lade fram en preliminär rapport angående möjligheter att spara energi i befintlig bebyggelse i slutet av januari 1977. Den rapporten innehåller ett antal delar: a) Där ges en genomgång av olika tekniska besparingsmöjligheter be b) Där läggs förslag om ändringar i byggnadsstadgan, som skulle göra det möjligt för byggnadsnämnder att ålägga fastighetsägarna att vidta dels enklare underhållsåtgärder, dels mera genomgripande upprustningsåtgärder. c) Där ges också förslag om en för kommunerna och i viss mån också för fastighetsägarna obligatorisk besiktningsverksamhet. d) Slutligen redovisas ett antal mycket intressanta räkneexempel. Till vår förvåning i departementet har de tagits till underlag för påståendet att rapporten visar att det är omöjligt att spara energi i stor omfattning. Den senare reaktionen kommer förmodligen av att man ryggar för de stora tal som planverket här nämner — i det mest omfattande exemplet nämns 50 miljarder kronor — utan att förmå väga in de stora samhällsekonomiska värdena av energisparandets resultat, bl.a. med hänsyn till att det finns all anledning att vänta sig kraftigt ökade energipriser i framtiden. Nu har planverkets rapport remissbehandlats. Jag skall inte gå in på några detaljer, men jag vill ändå passa på att konstatera att planverkets förslag i väsentliga avseenden mottagits positivt av remissinstanserna. Vad vi hittills särskilt har studerat är förslagen om ändringar i byggnadsstadgan och om kommunal besiktningsverksamhet. Så när som på förslagen om mer långtgående upprustningsålägganden och att besiktningsverksamheten skulle göras direkt obligatorisk vill jag påstå att planverkets förslag har fått ett mycket starkt stöd. Som jag tidigare sade är remissmaterialet mycket omfattande. Vi arbetar nu vidare med en grundlig utvärdering av remissinstansernas synpunkter. Planverket arbetar också vidare med sin definitiva rapport. Den kommer att innehålla dels en fördjupning på de områden som behandlas i den preliminära rapporten, dels en totalredovisning av kostnader och resursbehov av olika slag i några alternativ. Vi väntar oss mycket av den rapporten och räknar med att den tillsammans med annat material om alternativa styrmöjligheter m.m. som nu tas fram skall komma att utgöra ett gott underlag för vår proposition, som vi kommer att avlämna till hösten. Jag skall nu övergå till en kort genomgång av den nu liggande propositionen — det blir närmast en komplettering till vad utskottets ordförande redan har anfört. Låt mig då först konstatera att förutsättningarna för arbetet med propositionen har varit att vi skulle ta fram de förslag där det fanns tillräckligt underlag redan till den 10 mars. Avgörande har därvid varit att vi på varje punkt övervägt om frågan är av den art att den nödvändigtvis fordrar fördjupade utredningar eller inte, samt vikten och värdet av omedelbart verkande åtgärder på just det området. Däremot har vi inte velat föregripa de resultat som mera fördjupade studier kan ge på sådana punkter där fördjupningen verkligen är nödvändig.

Låt mig helt kort ge en orientering om huvudpunkterna i regeringens förslag. Beträffande energisparstödet föreslår vi att alla kategorier skall få 100 96 belåning på godkända kostnader för energisparande åtgärder, att amorteringsvillkoren på energisparlånen förbättras i viss utsträckning. Regeringen understryker vikten av att lån verkligen lämnas till alla åtgärder med energisparande effekt och att ny teknik hela tiden följs upp och även tillämpas. Ett enigt civilutskott har ytterligare understrukit detta regeringens uttalande. Det är också viktigt att gällande schablonbelopp anpassas till den verkliga kostnadsutvecklingen. Regeringen har även understrukit detta, samtidigt som behovet av åtgärder för att följa upp kostnadsutvecklingen har framhållits. Jag vill vidare nämna att stödmöjligheterna har utökats till vissa lokaler och att stödet för samlingslokaler, kommunala och landstingskommunala byggnader fördubblats från maximalt 150 000 till 300 000 kr. per projekt. Beträffande storleken på anslaget för energisparstödet vill jag understryka att detta inte har varit en primär fråga vid regeringens övervägande. Regeringen har ju ställt sig bakom uttalandet, att resurserna för energisparverksamheten skall utökas i den takt som är tekniskt möjlig och motiverad och som ligger inom ramen för de samhällsekonomiska resurser som kan skapas för ändamålet. Vidare är att märka att vi har tagit bort det annars gängse uttrycket att bostadsstyrelsen skall planera så att befintliga anslag förbrukas jämnt över året. De här sakerna tillsammans menar jag är alldeles tillräckliga som underlag för ett självklart konstaterande, att regeringen kommer att ställa de resurser till förfogande som svarar emot den efterfrågan som kan skapas för det här stödet. Regeringen föreslår en förstärkning av byggforskningsrådets resurser för experimentbyggande. Det är nödvändigt att på alla sätt och på bred front stimulera forskningen kring energisparandets teknik. Detta är viktigt. Nya installationssystem, nya hustyper och även ny byggnadsteknik måste utvecklas och prövas. Utvecklingsoch experimentarbete när det gäller nya energikällor måste intensifieras. Detta måste också ske i full skala under verkliga betingelser, dvs. i byggnader i bruk. Propositionens förslag innebär att vi skapar förutsättningar för byggforskningsrådet att på ett kraftfullt sätt utvidga sin verksamhet på det här området. Och det är bråttom. Med den omfattning som energisparandet kommer att få om några år är det ytterst väsentligt att bästa möjliga teknik finns tillgänglig. I propositionen föreslår vi också att medel avsätts för stöd till kommunerna. Vi vet alla att intresset i kommunerna för att medverka i energispararbetei är mycket stort. Vi vet också att det är nödvändigt med en aktiv och positiv medverkan från kommunerna för att energispararbetet verkligen skall få avsedd effekt. Det är nödvändigt att kommunerna har sakkunskap, har möjlighet att planera och att ge råd och service till allmänheten. Vi vet därtill att de kommunala resurserna är begränsade. Frågan om hur man skall lösa resursproblemet för kommunerna måste också bedömas i ett mer långsiktigt sammanhang. Samtidigt har regeringen understrukit att frågan är av en sådan vikt att man, i avvaktan på mer långsiktiga lösningar, nu omedelbart vill gå in och ge bidrag som stimulerar kommunala insatser inom det här området. Beträffande utökade informationsinsatser föreslår regeringen åtgärder på ett antal punkter. Det är mycket viktigt att informationen utvecklas. Möjligheterna att få resultat är mycket beroende av vad myndigheter, yrkesmän och folk i allmänhet vet om lånemöjligheter, teknik och ekonomi. Regeringen föreslår därför ett antal åtgärder. Studieförbunden får medel för en intensifierad studiecirkelverksamhet, Kommunförbundet för att utveckla kursverksamhet för kommunala förtroendemän och tjänstemän och industriverket för att förstärka yrkesutbildningen för de yrkesverksamma. Regeringen redovisar resultat av överläggningar med kapitalmarknadens parter angående finansiering av fjärrvärme. Förslaget innebär att det på kapitalmarknaden har skapats en ordning som omedelbart ger bättre förutsättningar för fjärrvärmefinansieringen. Regeringen skriver: ”Frågan om finansiering av fjärrvärmeanläggningar kräver emellertid fortsatt uppmärksamhet. Om svårigheter skulle möta vid kreditgivningen får åtgärder övervägas i syfte att säkra tillgången på krediter. Inom regeringskansliet bör därför utvecklingen på området följas.” I regeringen har vi alltså inte nöjt oss med att bara redovisa en ordning på kapitalmarknaden som vi tror på. Vi har också markerat att vi, om det blir nödvändigt, skall ta till vidare åtgärder. Jag vill i sammanhanget också nämna, att den utökning av fjärrvärmefinansieringen som vi räknar med skall bli följden av den här ordningen inte får gå direkt som en minuspost på övrig kommunal upplåning. Det vore ju inte rimligt. Här får man räkna med att resurserna tas från kapitalmarknaden i dess helhet på lämpligt sätt.

Herr talman! Bostadsministern har ägnat mycken möda åt den utåtriktade verksamheten. Det har varit tal, presskonferenser, uttalanden och konferensdeltagande av olika slag. Detta vill jag nu inte värdera utan bara helt stillsamt konstatera som en inledning till mitt anförande att i detta offentlighetens ljus har tyvärr motstående åsikter klart framträtt. Jag hade därför väntat mig att bostadsministern vid sitt deltagande i debatten i dag skulle ge en aktuell exposé över hur dagsläget är i regeringen i fråga om energin och sparandet. Men tyvärr får jag konstatera att till det av mig uppsatta målet nådde man inte riktigt fram. Diskussionen om att spara energi utgjorde både i valrörelsen och i den därefter följande och alltfort pågående politiska debatten mycket viktiga inslag. Det är alltid värdefullt att klara ut var skiljelinjen går, och i denna omfattande diskussion har många tyvärr kunnat konstatera att den oftast går i fältet mellan vad som är praktiskt och realistiskt möjligt att genomföra och de från centerhåll framförda synpunkterna som i sig mest rymmer stora inslag av propaganda och önsketänkande. Det är svårt att få en överblick över regeringens vilja på det här området. Jag tycker att bilden dessutom kompliceras av att samtidigt som flera propositioner med sakinnehåll som tangerar eller överlappar varandra behandlas i riksdagen, så arbetar olika verk, myndigheter, kommissioner och forskningsorgan med frågan och producerar förslag nästan på löpande band. Jag tycker, herr talman, att det mot denna bakgrund är fullt förståeligt om byggbranschen — och då i en mycket vid mening — känner en viss villrådighet i den nuvarande situationen i sitt arbete med att spara energi. Oklarheten om vad som kan komma att gälla på längre sikt stör givetvis den av oss alla omfattade viljan att spara energi. Propositionens ord lyder: ”Det är emellertid angeläget att redan nu vidta kraftfulla förberedelseåtgärder för att möjliggöra en anpassning till högre ambitionsnivåer i energispararbetet. Vissa förslag som jag presenterar i det följande är att betrakta som sådana förberedande åtgärder.” Detta ger emellertid ingen vägledning för framtiden. Man kan fråga sig om det gäller en högre ambitionsnivå i sparandet eller vad det är som avses. Ett annat exempel på tolkningsbekymmer: I propositionen flaggar man för att frågan om åtgärder för att begränsa den fortsatta ökningen av elanvändning för uppvärmning av byggnader skall behandlas senare. Detta kan tolkas på många sätt men med klart skilda effekter för hur bostäder både skall utformas och uppvärmas. Det är bara att beklaga att en politisk övertro fått slå igenom på ett sådant sätt att klarheten gått förlorad. För bostadsområdet finns naturligt två huvudlinjer för energisparandet: dels i det befintliga beståndet, dels i nyproduktionen. För nyproduktionen är experimentbyggandet givetvis utomordentligt intressant. Tyvärr ger propositionen ingen som helst vägledning, tycker jag, för hur det föreslagna anslaget skall användas. Anslaget har angivits till 22 milj.kr. — inte till 20 eller 25, utan exakt till 22 milj.kr. Vi socialdemokrater har noterat detta och beskriver vår syn på denna del i reservationen 7. Det hade varit helt på sin plats, tycker vi, att centern som enligt egen utsago har klara åsikter om hur framtidens samhälle från energisynpunkt skall utformas hade givit några anvisningar om till vem och varför bidrag eller lån skall ges. Detta skulle givetvis ha varit till fördel för forskningsplaneringen och dess inriktning. Men jag skall inte, herr talman, närmare utveckla detta, eftersom både Per Bergman och Kjell Mattsson delvis redan berört det. Allt är förvisso inte politiskt kontroversiellt. Som ett exempel på det vill jag gärna lyfta fram den lilla passus i utskottsbetänkandet som formellt utgår från några meningar i vår partimotion. Utskottet är helt enigt om att det är väsentligt att i skilda sammanhang låta den reviderade syn på energihushållningen som vi nu gemensamt har få ett genomslag i den alltför ofta isolerade värld som utbildningsområdet utgör. I grundskolan, i gymnasiet och i de högre utbildningsanstalterna måste självfallet sådan information komma in. Detta bör, tycker jag, ses som en uppmaning eller varför inte en uppfordran till den det vederbör. Det bör kanske också, herr talman, glädja förra ordföranden i civilutskottet att utskottet fortsätter i den litet respektlösa andan att förbättra propositioner. Det finns exempel på detta även i det nu föreliggande betänkandet. Utskottet ger till känna en förbättring vad gäller förvaltningen av lån till experimentbyggande. Det är, som vi ser det, helt naturligt att när sakbedömningen skett skall lånen lämnas ut och förvaltas inom bostadsorganisationerna på ett normalt sätt. I arbetet med att spara energi i det befintliga byggnadsbeståndet — det är den andra huvudlinjen — har kommunerna kanske en nyckelroll. Det har herr Gustafsson i Borås delvis redan berört. Bostadsministern har i propositionen tacklat den frågan på det sättet att efter en något motsägelsefull och svårtydd motivering har medelsbehovet hamnat på 15 milj.kr. som statlig del. Vi har en annan syn på de här tingen än utskottsmajoriteten, och i reservationen 2 för vi den till torgs. Kortfattat och komprimerat menar vi att då ingenting sägs om vem och vad som skall stödjas brukar inte riksdagen — sedan må syftet vara hur vällovligt som helst — ge regeringen fullmakter in blanko. Vi tycker att det inte borde vara svårt att presentera ett klarläggande i något lämpligt sammanhang. Då blir vi ju — får man förmoda — ett problem fattigare, såvitt syftet är ädelt och det inte är fråga om att rikta stöd till kommuner och projekt med ett visst innehåll. Herr talman! Yrkandena är tidigare framställda, och jag skall därför till sist bara be att få instämma i de yrkanden som innebär bifall till reservationerna.

Herr talman! Birgitta Dahl bjöd verkligen till i sitt anförande och nedvärderade regeringens förslag och de effekter som det skulle få. En sammanfattning av hennes anförande blir väl ungefär att regeringens förslag inte ger några som helst förbättrade effekter på energisparandet — man kan i stället ana motsatsen. Fru Dahl anför som sanningsvittne en artikel i Arbetarbladet, där det sägs att på sista tiden går det åt så litet pengar att det nog blir ett väldigt stort reservationsanslag vid halvårsskiftet att ta till för att späda ut den ram som har tagits till intäkt för en låg ambitionsnivå. Det är väl så, fru Dahl, att de som skall söka det här anslaget, i varje fall sedan i mars månad, har vetat om att det kommer mer gynnsamma regler som ger ett bättre stöd och en bättre stimulans. Då är det helt naturligt att den som står i begrepp att söka bidrag väntar. Detta har utskottet också tagit fasta på. Vi har — och där vill jag instämma i vad herr Håkansson i Trelleborg sade — fortsatt i civilutskottets traditionella former att förbättra saker och ting. På den här punkten har vi sagt att regeringen må efter eget gottfinnande besluta enligt de nya reglerna i ärenden som kommer in efter den 10 mars. Jag tror att det är flera med mig som är övertygade om att när riksdagen fattat det här beslutet och de nya reglerna fullt ut börjar gälla kommer de pengar som var avsedda för ett reservationsanslag att smälta ihop i vårsolen. Så här dags i debatten har naturligtvis mycket sagts, och det man skulle vilja beröra har belysts från olika synpunkter. Men jag skall ändå ta upp en del punkter som jag tycker är viktiga, även om jag med hänsyn till tiden får göra det komprimerat. Kommunala insatser för rådgivning och information är en viktig bit i det totala informationsarbetet. Här krävs det i de flesta kommuner extra personal bl.a. för undersökningar av förutsättningarna för åtgärder som föreslås av sökanden. De medel som nu föreslås i propositionen är viktiga för att man snabbt skall komma i gång med en sådan verksamhet. Kommunerna kan nu planlägga sina insatser och på grundval av planläggningen ansöka om bidrag ur dessa medel. Ansökningarna behandlas sedan av regeringen så att bidragen ger den största effekten och så att man åstadkommer en rimlig fördelning kommunerna emellan. Jag tycker att denna utformning av bidragsgivningen är smidig. Nu får kommunerna redovisa vad man kan mobilisera i fråga om personal och andra resurser, och sedan bedömer regeringen eller det organ som regeringen därtill utser på denna grund var stödet gör bäst verkan. Vad socialdemokraterna främst tycks vilja åstadkomma med sin kritik på denna punkt är en strikt formaliserad bidragsgivning, vilket jag tror är mindre lämpligt i detta fall. Propositionens och utskottets förslag anpassar på ett smidigare sätt stödet till de resurser och initiativ som kontinuerligt redovisas av kommunerna. Att medelsåtgången är svår att beräkna när man inför en ny bidragsform kan vi nog vara eniga om. Men det är inte att begära att man skulle ödsla lång tid och mycket pengar på att utreda detta, när vi nu är eniga om behovet — jag trodde i varje fall att vi var eniga om det! Oberoende av storleken på en sådan här insats är det viktigt att den sker snabbt. För detta talar bl.a. de erfarenheter jag själv har av energistödet till samlingslokaler. Vi har i mer än två år haft ett energisparstöd för sådana, och under samma tid har man gått ut med information. Men inte förrän just nu har verksamheten börjat ta fart på allvar, trots att det rör sig om en relativt begränsad grupp informationsmottagare och trots att den har handhafts av tre riksorganisationer på detta område. Det finns all anledning att förmoda att andra mottagare av information inte kommer att reagera på annat sätt. Studieförbundens verksamhet på det här området är väl lika viktig som den i princip är oomtvistad. Nu föreslås att studiecirklar i energifrågan skall få s.k. prio-stöd, pengar för framtagning av material och dispens från den s.k. 20-timmarsregeln för studiecirklar — allt detta för att i likhet med vad som skett i tidigare kampanjer på detta område öka studieoch informationsverksamheten. Medlen för framtagning av studiematerial bör fördelas mellan förbunden snarast, säger socialdemokraterna i reservationen 3. Utskottet säger, efter att ha inhämtat underhandsinformation, att sådana överläggningar pågår, och det är mycket möjligt att de redan är klara. Även kommunerna skall få medel till sin informationsverksamhet bland anställda och förtroendevalda. För anställda måste tyngdpunkten ligga på åtgärder i och skötsel av olika kommunala anläggningar, vilket i viss utsträckning bör vara fallet även i fråga om förtroendevalda — det är ju de som skall besluta om åtgärder i dessa anläggningar. Huvuddelen av de förtroendevaldas utbildning måste emellertid inriktas på mera övergripande kommunala aspekter av energisparandet och kommunernas roll i stort i energisparandet. Men detta utesluter inte att förtroendevalda även engagerar sig i de studier som arrangeras av partier och studieförbund. Den socialdemokratiska motionen vill ha all förtroendemannautbildning under partiernas och studieförbundens hatt. Jag tycker att propositionens och motionens olika synpunkter i detta avseende mycket väl kan förenas. Det borde f.ö. vara en självklarhet att politikerna deltar även i de av resp. parti anordnade energiaktiviteterna. Behovet av information till dem som är direkt verksamma i byggprocessen har tagits upp i motionen 1458. Frågan om information till övriga branschverksamma — exempelvis förvaltare av en bostadsfastighet — tas också upp i den socialdemokratiska partimotionen. Detta behov torde, som departementschefen påpekar, kunna tillgodoses genom att industriverket redan har etablerat sådan verksamhet. Inom ramen för den verksamheten skall falla att man i samråd med andra instanser skall ta erforderliga initiativ i den riktning som den här motionen pläderar för. Som exempel på andra instanser som här kan vara samarbetspartner nämns organisationerna på bostadsmarknaden, branschföreningar och även fackföreningar.

Herr talman! Det är klart, Sven Eric Åkerfeldt, att jag i mitt anförande bjöd till så gott jag kunde. Det vore väl skräp till opposition som inte gjorde det. Det som gör oss så kritiska mot detta förslag från regeringen är att vi tycker att regeringen verkligen inte har bjudit till när det gäller att svara mot de förväntningar som människorna i detta land med rätta har på den nuvarande regeringen om ett ambitiöst energipolitiskt program. Förslaget svarar inte heller mot vad som skulle kunna behöva göras med hänsyn till dessa frågors vikt och vad som kunde göras om inte regeringen vore totalt paralyserad av dels vetskapen om att man inte kan uppfylla sina löften, eftersom de byggde på felaktiga föreställningar, dels sin splittring. När det gäller frågan om hur man skall se på effekterna av de åtgärder som regeringen nu har föreslagit och som jag refererade till när jag beskrev länsbostadsdirektörens i Gävleborgs län reaktion säger Sven Eric Åkerfeldt att det är naturligt att människorna väntar tills de nya bestämmelserna kommer. Länsbostadsdirektören har om detta sagt ungefär följande. Först och främst är det för många människor naturligt att vilja utföra denna typ av ombyggnad under sommarhalvåret. Det är t.ex. besvärligt att byta fönster, och för många hushåll passar det inte särskilt bra att vidta denna typ av åtgärd på vintern. Genom den fördröjning som nu sker kommer de nya blanketterna inte ut till människorna förrän i slutet av maj, ungefär en månad efter det att riksdagen fattat sitt beslut. Det betyder att ansökningarna inte hinner behandlas före semesteruppehållet. Det medför att man riskerar en försening, åtminstone till hösten och kanske på ett helt år. Det blir, fortsätter länsbostadsdirektören, definitivt inte lättare, när hela denna apparat, alltså riksdagsbehandlingen, malt färdigt och de nya riktlinjerna ligger klara. Tvärtom blir det en ökad byråkrati av sällan skådat slag med en mängd olika former av lån. Det talas om att bekämpa byråkrati och krångel, men i detta avseende har bostadsministern lyckats krångla till det mer än vanligt. Det har jag förresten också talat om för henne, berättar länsbostadsdirektören. Det vore klokt av bostadsministern och av dem som bildar regeringsunderlag här i huset att lyssna på de synpunkter vi framför i vår motion beträffande dessa frågor. Då hade man kunnat undanröja bekymren.

Herr talman! Herr Åkerfeldt talade om stödet till kommunerna och sade att socialdemokraterna önskar en formaliserad och byråkratisk ordning. Herr Åkerfeldts bedömning på denna punkt saknar fullständig grund. I stället vore det rimligt, som alltid när man har med pengar och pengars utdelande att göra, att ställa sig frågan: Till vem och varför? Propositionen ger tyvärr inte mycket på denna punkt. Där sägs att pengarna inte skall vara till löpande kostnader. Här får man tro att det skall vara fråga om punktinsatser. På s. 43 i propositionen sägs: ”Bidraget bör fördelas av regeringen mot bakgrund av redovisningar från kommunerna av deras nuvarande och planerade insatser beträffande rådgivningen m.m. ---.” Skall de insatserna vara planerade nu? Vilka krav skall ställas på det som redan är planerat för att man i fortsättningen skall kunna få pengar? Är det inte litet besvärande, herr Åkerfeldt, att i dag inte kunna ge något enda litet typexempel som beskriver metodiken för detta? Det är beklagligt att man försöker dölja verkligheten bakom ogrundade påståenden. Jag skulle vilja uppmana herr Åkerfeldt att i stället svara på den mycket enkla frågan: Till vem och varför?
Herr talman! Fru Dahl säger att vi inte kunnat svara upp mot behovet. Då anar man i bakgrunden att den som säger så minsann har förslag till åtgärder som svarar mot behoven. Det har vi emellertid inte hört någonting av, vare sig här i dag eller eljest. Jag vill bara peka på vad som tidigare sagts av både mig och andra här i debatten: På punkt efter punkt har vi infört nya bestämmelser med högre maximibelopp och nya stödområden som tillsammans är ägnade att stimulera till sparsamhet med energin. Det har pratats väldigt mycket om ambitionsnivå, och man har satt likhetstecken mellan det begreppet och pengarna som anslås. Vi har hört det ansvariga statsrådet deklarera här i kväll att i den mån det behövs pengar kommer regeringen inte att tveka att satsa vad som erfordras. Alltså har vi där en klart redovisad ambitionsnivå även med det sättet att bedöma den. Det är ingen hejd på hur mycket den förmodade byråkratin skall hindra en meningsfull utveckling av verksamheten, och man säger att det går inte att komma i gång före semestern, på grund av nya blanketter osv. Jag skulle tro att det uppdämda behov som vi nu skådar i avvaktan på de nya och förbättrade reglerna kommer att ta i anspråk en hel del av de medel som finns, minst så att det finns tillräckligt med sysselsättning för dem som vill spara energi och vidta besparingsåtgärderna under sommaren. Herr Håkansson i Trelleborg ställde en kort fråga med något längre motivering: Till vem och varför? Vi pratar om bidrag till kommunerna, och då är väl den första delen av frågan tämligen lätt att besvara. Pengarna skall gå till kommunerna. Och varför skall kommunerna få pengar? Jag nämnde en sak: De skall ha dem för att hjälpa de sökande att bedöma om en åtgärd är rimlig och utförbar. Åtgärderna kan naturligtvis variera från kommun till kommun, beroende på vilka resurser kommunen har i nuläget och vilka man ytterligare är beredd att mobilisera. På den grunden skall sedan regeringen bedöma vad som är rimligt att satsa på. Det är något av varför.
Herr talman! Sven Eric Åkerfeldt frågar varför inte vi kommer med några förslag, när vi talar om att ni inte har tillräckligt hög ambitionsnivå. Men nu är det ju inte vi som givit oss ut för att ha färdiga konkreta förslag, som skulle innebära att man kunde spara oerhört mycket energi. Vi har lagt fram förslag som man vet effekterna av och som man har kunskap om hur de skall genomföras. Effekterna av de förslagen och kostnaderna för dem är betydande. När det gäller att ta nästa steg har vi givit planverket i uppdrag att göra den utredning som nu är presenterad. Vi har föreslagit i en partimotion till årets riksdag att det skulle genomföras en försöksverksamhet för att ge kunskaper och erfarenheter som skulle göra det möjligt för OSS att ta nästa steg. Jag talade förut om att ambitionsnivå det är både att anslå resurser och att ägna sig åt det mödosamma vardagsarbete varigenom man får kunskaper att bygga fortsatt reformarbete på. Vi har handlat i enlighet med det, men det har regeringen inte gjort. Vi har fått ytterst vaga utfästelser i dag från den ansvariga ministern om när något ytterligare steg kommer, hela tiden dessutom försedda med reservationen ”om samhällsekonomiskt utrymme finns”. Om några dagar kommer riksdagen att få regeringens förslag till betydande åtstramningar i det svenska samhället. Vi har fått mängder av uttalanden om att angelägna reformer skall få anstå, därför att nu finns det inte längre pengar, för regeringen har kört ekonomin i botten. Det skall bli intressant att se om regeringen kommer att prioritera det här området eller om det också, liksom angelägna sociala reformer, kommer att få sättas i lägre prioritetsgrad än skattesänkningar till höginkomsttagare, anslag till försvaret och villkorslösa subventioner till företagen. Det skall bli verkligt intressant att se om regeringen orkar prioritera åtgärder på detta viktiga område eller om det som vanligt blir en helt annan prioritering som görs när det kommer till kritan.
Herr talman! Till vem och varför? Herr Åkerfeldt svarar på frågan vem, att det är kommunerna, och det var ju bra att vi fick klarlagt att det är alla kommuner utan någon form av urskillning eller urplockning. Beträffande varför tycker jag det var utomordentligt upplysande att vi fick höra att kommunernas resurser på detta område skall vara avgörande. Jag tycker inte det är ett bra kriterium. Jag trodde man skulle stödja dem som kunde få fram de bästa råden och på så sätt skaffa sig kunskaper om hur det här fungerar. Därför tycker jag det är förnuftigt att vi får fortsätta diskussionen på den här punkten. Jag står kvar på min ståndpunkt att bifalla reservationen.
Herr talman! När jag säger att det går till kommunerna behöver det inte betyda att det sker utan urplockning, som herr Håkansson säger. Regeringen skall ha möjlighet att pröva ansökningarna, och det kan mycket väl tänkas att någon kommun har sådana ansökningar som inte kan bifallas. Bidraget behöver alltså inte nödvändigtvis bli generellt. Att kommunernas resurser skall vara avgörande är alldeles givet, för i benämningen resurser lägger jag även kvaliteten på de förslag som man kommer att föra fram. Där kan vi således vara överens. Fru Dahl säger att man ifrån socialdemokratins sida har velat satsa på en försöksverksamhet för att få fram lämpliga åtgärder. I annat sammanhang har flera socialdemokratiska talare här i kväll sagt att regeringen är drabbad av handlingsförlamning och inte får fram ärenden i god tid, att si och så många månader har förflutit utan att några åtgärder vidtagits. Men skulle vi först bedrivit försöksverksamhet och sedan vidtagit åtgärder kan jag inte se annat än att det hade tagit ändå längre tid. Här har regeringen raskt gripit sig an med reformen. Det är om man så vill också en försöksverksamhet, men i dagens situation är det viktigt att vi kommer i gång snabbt.

Herr talman! I den proposition som ligger till behandling i föreliggande betänkande säger departementschefen, med all rätt vill jag påstå, att det behövs kvalificerade kunskaper bland yrkesverksamma i olika led av byggnadsprocesserna för att de rätta energisparande åtgärderna skall kunna genomföras. Departementschefen nämner också yrkesgrupper som konsulter, arbetsledare och byggnadsarbetare. Eftersom det i dag knappast finns erfarenhet av kunskapsoch erfarenhetsåterföring direkt på byggarbetsplatserna till de yrkesgrupper som vi åberopat i vår motion 1458, tycker vi att utskottet avfärdat motionen alltför enkelt i utskottsbetänkandet. I propositionen föreslås vidare att 5 milj.kr. skall avsättas för viss information och fördelas till byggforskningsrådets prototypoch demonstrationsverksamhet. Vi motionärer menar att inom ramen av dessa medel borde utskottet uttala en viljeinriktning på ett sådant sätt att det skulle ge möjlighet att intensifiera direktinformationen på byggarbetsplatserna. Med det beslut kammaren snart skall fatta riskerar vi att plottra bort det ändå ringa anslag som anvisas, genom att inte uttala någon inriktning sådan som motionens. Vi tror att man får den bästa effekten direkt på arbetsplatserna tillsammans med berörda arbetstagare, som kan informera och dela med sig av de erfarenheter som redan vunnits. Detta skulle också begrärisa det s.k. byggfusket, som ju i sin tur förhindrar energibesparing. Dessutom uppnår man en annan effekt som jag anser vara ytterst betydelsefull. Man får kontakt med alla berörda i det praktiska vardagsarbetet, som där sysslar med byggenskap. Där har man de erfarenheter vi redan fått av direktinformationen på arbetsplatserna genom byggforskningsrådet och den s.k. byggrundan. Nu är det min förhoppning att byggforskningsrådet genom sin medelsanvisning prioriterar informationen på det sätt som angivits i motionen. Då det är ett enigt utskott som avstyrker motionen finner jag det inte möjligt att yrka bifall till densamma, men jag har ändå betonat att informationen i dessa frågor är viktig för att uppnå energibesparande effekter.

Herr talman! Eftersom det har uppstått missförstånd rörande min anmälan till talarlistan för den här debatten, så hann jag inte med att säga de ord till oppositionen som jag hade tänkt. Det är kanske lika bra att jag gör det nu när jag har hört ytterligare ett par av socialdemokraterna tala. Vad har då socialdemokraterna haft att säga? Ja, man går på två linjer i en allmänt hållen kritik av regeringens arbete i energisparfrågan i allmänhet. Man säger t.ex. att regeringen gör ingenting, vill ingenting, kan inte enas resp. att det regeringen gör är dåligt underbyggt, ja ibland säger man t.o.m. att det är skadligt. Regeringen funderar alltså för litet på de förslag som läggs fram och samtidigt funderar vi för mycket' så att ingenting händer. Ja, det är lite snåriga linjer i den socialdemokratiska propagandan. Om det nu är så, att socialdemokraterna utläser att ingenting kommer att hända, så är det deras sak. Det är en något egendomlig slutledningskonst som man använder sig av. Men vad socialdemokraterna själva vill är ju alldeles klart — de vill i varje fall göra mindre än vad regeringen föreslår. Jag kanske något får kommentera den socialdemokratiska reservationen till det betänkande som vi diskuterar nu. Vad säger man t.ex. om resurserna för experimentbyggande som vi har diskuterat här i kväll? Man säger egentligen inte att det är vare sig bra eller dåligt. Man talar bara om att det inte finns tillräckligt med detaljer i underlaget. Jag får faktiskt en känsla av att socialdemokraterna menar att för att över huvud taget kunna bevilja medel till forskning måste man i förväg veta exakt vilka forskningsobjekt man skall bedriva. Men så tycker inte vi. Vi tycker att det är viktigt att vi nu skapar nya förutsättningar, och vi tycker att det är bråttom. Jag kan säga att väldigt många på olika sätt låtit höra av sig till departementet, per brev, telefon och genom personliga besök. Det skulle ta alldeles för lång tid att räkna upp alla de olika projekt som har presenterats för oss. Jag kan ta ett exempel som jag själv tycker är mycket intressant. Det är ett solvärmeprojekt i Växjö där Växjö kommun i samarbete med en firma har långt framskridna planer på att anlägga ett särskilt solvärmeverk för att uppvärma ett större antal hus. Det projektet har också presenterats för byggforskningsrådet. Vad säger socialdemokraterna om stödet till kommunerna? Jo, man vill ha mer detaljer, mer underlag, och tet kan ju inte leda till annat än att det blir ytterligare fördröjningar. Man undrar hur regeringen skall fördela de här pengarna och vad man skall ha för grunder för det. Jag kan ge några exempel på vad man kan använda stödet till, och hur man skulle kunna fördela det. Man kan då ta med i beräkningen vad som totalt utgår i energisparstöd i den aktuella kommunen. Man kan se till de totala insatser i energisparverksamheten som görs av byggnadsnämnden, av förmedlingsorganet och av övriga organ. Man kan också se på Vad säger nu socialdemokraterna om fjärrvärmefinansieringen? Jo, här skall man ha ytterligare utredning och här skall man finna andra system. Och under tiden skall man vänta och då skall ingenting ske! Vad säger socialdemokraterna om våra förslag till utökning av energisparstödet till nya områden och förbättrade villkor? Här talar man bara om en annan författningsteknik, ingenting annat. Detta har bemötts i debatten av representanter för civilutskottets majoritet och jag går inte vidare in på den frågan. Socialdemokraterna säger emellertid också att vi har en låg ambitionsnivå. Jag sade i mitt förra inlägg att om det blir stor efterfrågan skall vi se till att pengar ställs till förfogande. Det kan jag säga därför att jag vet, att hela regeringen anser det nödvändigt att verksamheten blir av stor omfattning. Men socialdemokraterna har inte dessa ambitioner, man nöjer sig med att vara missnöjd! Man försöker att förvirra bilden och man försöker förhindra att någonting skall hända. Man presenterar över huvud taget inte några alternativ. Från regeringens sida är det en klar vilja att gå vidare och att avdela de resurser som behövs för energisparandet. Det skall vi klara av, trots att det nu är en tid då vi har knappa resurser. Men detta område kommer vi att prioritera.
Herr talman! Får jag bara till sist konstatera att bostadsministern sade att många låter höra av sig. Det är troligt. Men då tycker jag att det borde vara enkelt att från den lista, som man snabbt bör kunna få fram, ge en nödvändig precisering i allmänna termer eller i konkreta ordalag av vad det är man vill stödja. Att i debattens slutskede kontra med att säga att oppositionen, socialdemokraterna, är lika oklara eller att de inte har någon precisering på den här punkten, det rimmar mycket illa med regeringens uppgift att regera! Man kan ju inte ursäkta sin egen oförmåga med att påstå att andra är lika dåliga! Det är regeringens uppgift att regera, det har fru Dahl tidigare påmint om här i kväll.